Fru talman! Riksföreningen för sexualupplysning, RFSU, har arbetat fram ett tiopunktsprogram för en bättre sexualundervisning och för ökad kunskap om de här frågorna i skolan. Med anledning av den här debatten tänkte jag att jag skulle berätta för kammarens ledamöter om de tio punkterna. Det är också så att Skolverkets rapport, dess nationella kvalitetsgranskning från 1999 visar att någonting behöver göras i den här frågan. Under punkt 1 säger man att det behövs en bättre undervisning på lärarhögskolorna. Det behövs generell kunskap för alla studenter vad gäller t.ex. psykosexuell undervisning, hälsofrämjande arbete, gruppdynamiska processer, gruppsamtalsmetodik och genuskurser. Man behöver också utbildas i sexualitetens historia och fördjupa sig i olika metodkurser, och alla lärare ska ha homo-, bi och transkompetens. Under punkt 2 säger man att man behöver främja utvecklingen av kompetensen också för redan anställd personal. Punkt 3 handlar om att läro och kursplaner måste skrivas så att det blir tydligt att kunskapsområdet, sexualitet och samlevnad, är ämnesöverskridande. Det har ju visat sig att det haltar rätt så mycket i de här frågorna i skolorna i dag. Enligt punkt 4 ska man stimulera forskning och metoder om skolans sexualundervisning. Punkt 5 säger att man regelbundet ska sammanfatta den forskning som görs om sexualupplysning och barn och ungdomar och att resultatet ska föras ut och användas i skolans arbete. Under punkt 6 talar man om återkommande nationella konferenser, både för skolpersonal och politiker. Punkt 7 berör återkommande undersökningar av ungas sexualvanor och sexualitet liksom av skolans undervisning. Här behövs det verkligen uppföljning och utvärdering för att få en bättre undervisning på längre sikt. Under punkt 8 sägs att man ska stödja och främja metodutvecklingsprojekt och föra ut dem till andra skolor. Enligt punkt 9 ska man utveckla metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i all undervisning, med särskild tonvikt på vad det betyder för sexualitet och samlevnad. Till sist har vi punkt 10, där man säger att man ska ha en bred dialog för att arbeta fram ett tydligt syfte för sexualundervisningen. Fru talman! Det finns mycket att göra för att förbättra möjligheterna för ungas egna sexuella livsval. Sexualitet är ju en av livets största tillgångar som vi måste få kunskap om för att lära känna och bruka. För de här livsvalen ska vi också bli respekterade. Om vi ska nå dit måste skolundervisningen förbättras. Därför tyckte jag att det var viktigt att visa på att det faktiskt finns ett tiopunktsprogram. Möjligtvis kan utbildningsutskottet ta upp det i nästa års betänkande. Jag vill avsluta med att yrka bifall till motion

Fru talman! Jag vill börja med att ta upp en sak som Erling Wälivaara sade för en stund sedan. Nu är han väl inte kvar, så jag kan inte vända mig till honom direkt. Han sade att vi som vill ta bort formuleringen där man hänvisar till den etik som förvaltas av den kristna traditionen i läroplanen vill förneka vår historia. Jag som tillhör dem som har verkat för att stärka historieämnet i skolorna blev ganska upprörd över att få den anklagelsen mot mig. Vi ska absolut inte dölja eller förneka vår historia. Jag hörde för ett tag sedan att ett antal nordister, som var intresserade av isländska sagor och den nordiska kulturella traditionen, hade öppnat en konferens på Internet. Men de var tvungna att stänga av den därför att det var så oerhört många unga nazister som gav sig in på konferensen och gjorde inlägg där de hävdade att asatron var den sanna nordiska religionen och det nordiska kulturarvet. Det skulle vara intressant att höra vilka argument ni som företräder den här formuleringen i läroplanen använder den dag unga nazister dyker upp och säger att asatron har en mycket längre historisk tradition här i Sverige jämfört med kristendomen och att det är den sanna etiken som vi ska införa i läroplanen. Jag skulle vilja höra vilka argument ni tänker använda, även om det är ett ganska drastiskt exempel. Eller vad säger ni till de islamiska mullor i Iran som hävdar att det faktum att islam ska vara överordnad demokratin är ett gammalt kulturarv? Vilka argument använder ni? Utskottet säger helt riktigt att det inte finns någon motsättning mellan att vara öppen för att se möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle och att värna om och få en fast förankring i det egna kulturarvet. Det är en mycket bra och klok formulering. Men det finns definitivt en motsättning mellan att se möjligheterna i det mångkulturella samhället och att peka ut en religion som bättre än de andra. Det är det man i praktiken gör. När den här passusen infördes någon gång under den borgerliga regeringsperioden var det, om jag minns rätt, många socialdemokrater som delade vår upprördhet över detta. Det förvånar mig ganska mycket att vi är ensamma om reservation nr 9, som jag yrkar bifall till. Jag har mycket stor respekt för kristna. Min mor var för övrigt katolik. Vi har också partimedlemmar som är kristna, och den som skrev vårt första partiprogram, Carl Lindhagen, pekade på starka likheter mellan socialismen och kristendomen. Han varnade också för maktmissbruk både inom socialismen och kristendomen. Det är just en sådan negativ företeelse i den kristna traditionen som Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebrings motion handlar om, nämligen synen på homosexualitet. Det kan inte förnekas att det tillhör den kristna traditionen att fördöma homosexualitet och hylla kärleken inom äktenskapet som den enda rimliga. Jag har inte tid att närmare utveckla den mycket intressanta motion som Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring har skrivit, men efter ett visst grubbleri har jag kommit fram till att jag vill stödja deras motion. Jag yrkar inte bara bifall till reservation nr 9, utan också till den motion som Tasso Stafilidis och Charlotta L Bjälkebring nyss yrkade bifall till.

Fru talman! I detta betänkande behandlas Riksdagens revisorers förslag kring organisationsförändringar inom rättsväsendet med anledning av den granskning som gjorts på området.

Den granskning som gjorts av revisorerna har sitt ursprung i en framställan från justitieutskottet. Syftet med granskningen har varit att visa hur rättsväsendet på central, regional och lokal nivå är organiserat och hur rättsväsendets prestationer varierar mellan de län som granskningen omfattar. I granskningen kartläggs sambanden mellan prestationer och organisationsform, ekonomi samt övriga förutsättningar. I granskningen ingår framför allt polis och åklagarväsendena, men också tingsrätternas och häktenas organisation. Östergötland, Västernorrland och Stockholm. Alltså har det gått tre år sedan granskningen företogs, och ett utvecklingsarbete pågår sedan några år både inom polisen och åklagarorganisationen för att komma till rätta med de brister som Riksdagens revisorer pekat på. Både Rikspolisstyrelsen och åklagarväsendet har, sedan revisorernas granskning gjorts och varit ute på remiss, tagit till sig revisorernas påpekanden. Vi har självfallet ingen annan uppfattning än att både handläggningstider och förundersökningarnas kvalitet måste förbättras. Som jag sade pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma just det. Som framgår av betänkandet har regeringen prioriterat de uppgifterna, och det angavs i budgetpropositionen för år 2000 bl.a. att polisen ska förbättra och effektivisera utredningsverksamheten, såväl den som bedrivs i närpolisområdena som den som gäller särskilt svåra och komplicerade brott. I regeringens regleringsbrev för detta budgetår anges att polisens utredningsarbete ska bedrivas på ett rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt sätt, och till detta är också knutet ett återrapporteringskrav. I Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar anges att s.k. förstahandsåtgärder ska vidtas i den utsträckning som behövs för att effektivisera det brottsutredande arbetet. Samarbetet med åklagarna ska utvecklas. Vidare anförs att arbetet måste organiseras så att själva utredningsarbetet kan påbörjas direkt i anslutning till beslutet att inleda förundersökning. Fru talman! Beträffande tillsynen har Riksdagens revisorer föreslagit att en utredning bör tillsättas för att utreda frågan huruvida ett oberoende tillsynsorgan bör inrättas inom rättsväsendet. Hösten 1998 behandlade riksdagen frågan om styrningen av polisen i vilken också ingick frågan om tillsynen över polisverksamheten. Regeringsförslaget gick bl.a. ut på att länsstyrelsens tillsyn skulle upphöra. Samtliga partier, utom Miljöpartiet, ställde sig bakom förslaget och skrivningen om att slopandet av länsstyrelsens tillsynsansvar knappast skulle innebära att tillsynen över polisen skulle minska. I betänkandet pekades också på att en rad utomstående myndigheter utövar tillsyn över polisen, nämligen JO, JK, Riksdagens revisorer, Riksrevisionsverket och Datainspektionen. Vidare ansåg majoriteten att om Rikspolisstyrelsen får det huvudsakliga ansvaret för den löpande tillsynen bör en effektiv verksamhet med hög kvalitet och nationell överblick kunna upprätthållas. Den uppfattningen står Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern tydligen inte längre bakom. Vi socialdemokrater och Vänsterpartiet vidhåller tidigare uppfattning och står inte bakom önskemålet om ytterligare ett tillsynsorgan. Den tänkta konstruktionen innebär en myndighet som inte skulle ha någon annan uppgift än att utöva tillsyn. Vi är också oklara över hur en sådan myndighet förhåller sig till regeringsformen. Vi vill också peka på den styrning som kan ske genom regleringsbrev och krav på återrapportering. Rikspolisstyrelsen bedriver också en inspektionsverksamhet, ofta tillsammans med åklagarna. Det finns naturligtvis utrymme för att utveckla detta med gemensamma inspektioner. Här bör också nämnas att man i Regeringskansliet bereder en översyn av den statliga tillsynen, vars syfte är att ge den statliga tillsynen en tydligare innebörd. Vi anser således att den tillsyn som i dag bedrivs på olika sätt är fullt tillräcklig, men att inspektionsverksamheten självklart kan utvecklas. Jag måste fråga de borgerliga partierna varför man nu har ändrat uppfattning sedan hösten 1998. Jag måste också fråga vad de borgerliga partierna anser om den fråga som har dykt upp i dag, nämligen att det oberoende tillsynsorgan ni vill skapa också ska utöva tillsyn över polisens internutredningar. Detta har aldrig diskuterats i utskottets behandling av ärendet. Det har inte heller revisorerna tagit fram något förslag om. Står ni bakom det? Den andra del jag vill kommentera och som vi socialdemokrater och Vänsterpartiet har en avvikande uppfattning om är revisorernas förslag om en specialisering av utredningsverksamheten i de större närpolisområdena. Jag vet inte vad majoriteten tror sig uppnå med en specialisering om kvaliteten skulle förbättras och handläggningstiderna förkortas väsentligt. Vi anser dels att det kommer i konflikt med närpolisreformens syfte, dels att det ligger ett värde i att närpolisen också deltar i utredningsverksamheten. Vi tror att det är kortsiktiga vinster som uppnås med en specialisering. Vi tror att det är viktigare att det nu satsas på kompetensutveckling och fortsatt nära samarbete mellan polis och åklagare för att uppnå det som vi faktiskt är ense om, nämligen att förkorta utredningstider och förbättra kvaliteten. Här pågår, som sagt, ett brett utvecklingsarbete. Beträffande det problemorienterade arbetssättet vill jag peka på att det för närvarande granskas av Brottsförebyggande rådet. Vidare har Rikspolisstyrelsen, såsom det framhålls i betänkandet, ålagts att redovisa de åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla och sprida det problemorienterade arbetssättet så att det får genomslag i all verksamhet. En sådan återrapportering brukar också ske till riksdagen i budgetpropositionen, bl.a. under rubriken Regeringens analys och slutsatser av verksamheten. Det finns således ingen anledning att i ett särskilt riksdagsbeslut slå fast att så ska ske. Fru talman! I reservation 3 ställer sig Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern bakom revisorernas förslag i frågan om vidareutbildning och vad gäller vikten av samordning mellan poliser som gör ingripanden och poliser som sedan sköter utredningen. Satsning på kompetensutveckling är en prioriterad uppgift, och utskottets majoritet utgår från att Rikspolisstyrelsen arbetar i enlighet med detta och ser till att satsningar på vidareutbildning görs jämnt över hela landet. Utskottet anser vidare inte att det är en fråga för riksdagen hur polisen organiserar sin vidareutbildning. Fru talman!

Fru talman! I denna sena stund med en något mindre välfylld kammare än vanligt ska vi diskutera organisationsförändringar i det svenska rättsväsendet. Som Margareta Sandgren sade har dessa sin grund i en studie som Riksdagens revisorer gjorde för något år sedan. Det var en studie som utfördes på uppdrag från justitieutskottet. Vi tyckte från utskottets sida med tanke på de stora organisationsförändringar som gjorts under senare år inom rättsväsendet att det fanns ett legitimt intresse av att ta reda på hur förändringarna hade kommit att fungera i verkligheten. Alla ledamöter i utskottet och säkert också övriga ledamöter i kammaren har fått ta del av olika rapporter och intryck från fältet, som nog lett till en och annan tankeställare och fundering. Vi tyckte därför att det var rimligt att låta revisorerna göra detta. Riksdagens revisorer är ett självständigt organ som inte tar order från några utskott, men man tyckte att det var ett förträffligt uppslag och gjorde en självständig prövning. Detta ligger helt i linje med de uttalanden och beslut som riksdagen har tagit om att riksdagen, både utskotten och andra organ, ska ägna större tid och uppmärksamhet just åt uppföljningen när man inte ägnar sig åt budgetställningstaganden under hösten. Det är klokt och förnuftigt att vi i ett land med en så stor offentlig sektor som vår ägnar betydligt mer tid åt att följa upp de beslut som riksdagen har tagit. Det är viktigt att den verksamheten utvecklas. Studien omfattar framför allt fem områden: förundersökningarnas kvalitet, kvalitetshöjande åtgärder för polisens verksamhet, åtgärder för att höja kvaliteten i åklagarnas verksamhet, rättsväsendets ekonomi - framför allt redovisningen av denna - och effekterna i stort av organisationsförändringarna. Man bör ha klart för sig att studien gjordes 1998 1999. Det har förflutit en hel del tid sedan dess. Det är uppenbart att revisorerna gjorde iakttagelser av sådant som de menade kanske kunde förbättras. Det har också hänt saker och ting ute på fältet. Man kan lite förenklat säga att där revisorerna går in och granskar brukar det också hända någonting. Man kan i sådana här sammanhang alltid diskutera hur många av de hemställanspunkter som revisorerna redovisar som sedan går igenom här i kammaren. Personligen tycker jag, med lång erfarenhet från revision, att det väsentliga är den process som man sätter i gång vid en granskning. Det kan gälla att utskottet ägnar sig åt en uppföljning eller att revisorerna i dialog med ett utskott går in i någon myndighet eller i Regeringskansliet. Bara det faktum att revisorerna talar om att man är intresserad av en myndighet eller en del av Regeringskansliet brukar sätta i gång en ganska febril verksamhet. Man brukar ganska snart i olika dokument från berörda myndigheter eller i budgetpropositionen eller propositioner i övrigt se hänvisningar till revisorernas åtgärder. Det är viktigt att den processen kommer i gång och synliggörs. Kvalitet och tillsyn har varit en ledstjärna i det här arbetet. Framför allt har man ägnat uppmärksamhet åt samspelet i rättsväsendet mellan polis och åklagare, centralt och i de tre studerade länen. Detta nämndes även av Margareta Sandgren. Vi i majoriteten tycker att det är lämpligt att regeringen utreder en separat tillsynsverksamhet i samband med att man prövar annan statlig tillsyn. Som Margareta Sandgren sade pågår det en beredning i Regeringskansliet av dessa frågor, och vi tycker att det då är utomordentligt lämpligt att man ser för och nackdelar med ett sådant här separat tillsynsorgan. Fru talman! Jag vill gärna svara på den fråga som Margareta Sandgren ställde bl.a. till mig om ifall det speciella tillsynsorganet skulle ägna sig åt polisens internutredningar. Man kunde lätt få det intrycket när en värderad ledamot av vårt utskott uppträdde i ett soffprogram i morse. Det verkade som om journalister och någon ledamot hade fått för sig detta. Jag vill gärna vitsorda vad Margareta Sandgren sade, nämligen att det inte alls är tänkt att det tillsynsorgan vars förutsättningar och för och nackdelar vi vill att regeringen ska utreda skulle ägna sig specifikt åt detta. Det gäller ett generellt organ för tillsyn i samspelet mellan polis och åklagare. Jag hoppas att jag har klargjort detta. Allt annat är enskilda ledamöters fria tolkningar. Kia Andreasson, Miljöpartiet, följer detta, och med det samarbete som nu förekommer nästan på regeringsnivå är det väl rimligt att ni som har makten klarar ut de här sakerna. Det finns också ett avsnitt som rör kvalitetshöjande åtgärder inom polisen. Mycket kunde sägas om detta, men vi har tyckt att det är rimligt att det problemorienterade arbetssätt som denna kammare vid många tillfällen har uttryckt en förväntan och ett önskemål om också kommer till stånd inom polisen. Jag tror personligen att det finns en mycket stor vilja inom stora delar av poliskåren att arbeta på det sättet. Bl.a. när närpolisreformen sjösattes fanns det en klar ambition att jobba på detta sätt, men en påtaglig medelsbrist har, Margareta Sandgren, försvårat eller delvis omöjliggjort den här typen av åtgärdsinriktat arbete. Sedan är det inte hela sanningen. Man får använda de pengar som man har, och vi tycker att det är rimligt att regeringen senast 2001 till riksdagen redovisar hur läget är ute i polisväsendet. Har riksdagens intentioner, de beslut som tagits i kammaren och av regeringen verkligen slagit igenom ute på fältet? Om så inte skett, vad kan det tänkas bero på? Det kan ju, Margareta Sandgren, helt eller delvis bero på att polisen inte har fått de resurser som gör det möjligt att arbeta på detta vis. Jag tycker att det är rimligt att riksdagen får en redovisning 2001, och det har vi också krävt i vårt tillkännagivande. Vi tycker också att det är rimligt att diskutera specialiseringsgraden i utredningsverksamheten. Som vi framhåller i majoritetstexten finns det olika förutsättningar för detta i olika polisdistrikt i landet, men vi tror att det är viktigt att man uppmärksammar möjligheterna att bli ännu effektivare i utredningsarbetet. Med tanke på att uppklaringsprocenten för de flesta brottstyper är försvinnande liten finns det alla skäl att pröva alla tänkbara metoder att se över hur man kan bli mer effektiv. Det är bakgrunden till detta tillkännagivande. Vi har ytterligare förslag, som vi redovisar i reservation 3, om hur polisen skulle kunna utveckla sin verksamhet. Det gäller en bättre utbildning av poliserna. Vi är alldeles övertygade om att man skulle kunna göra betydligt mer om man får resurser till det. Vi vill gärna se hur narkotikabekämpningen har utvecklats i den nya organisationen. Vi redovisar också ytterligare saker i reservation 3. Det finns två hemställanspunkter och tillkännagivanden som vi är överens om. Det är önskvärt och nödvändigt för dem som fattar beslut om rättsväsendet att ha ett bra beslutsunderlag. Vi är ense om att det är viktigt att ha lite längre tidsserier när det gäller ekonomi och att siffrorna från olika år är jämförbara, så att man kan dra rätt slutsatser och grunda sina beslut på ett bra underlag. Det är bakgrunden, och det är glädjande att sådana synpunkter kommit fram. Vi har från utskottets sida tidigare kritiserat regeringen för ett dåligt material. Det har blivit väsentligt bättre. Det tycker jag också att man kan säga i det här sammanhanget. Men det kan bli ytterligare bättre, och det har vi alla varit överens om med tillkännagivandet. Fru talman! Avslutningsvis tycker vi att det är ganska rimligt att man mer fullödigt redovisar effekterna av de organisationsförändringar som har genomförts och framför allt av de som kommer att genomföras framöver. Revisorerna gjorde för ett antal år sedan en i och för sig ganska liten studie om konsekvenser av nedläggning av häktet i Östersund. Det redovisades olika modeller för hur man skulle kunna angripa och analysera dessa typer av förhållanden. Det är alldeles uppenbart att det finns många exempel längre tillbaka, och säkert också till dags dato, på förändringar inom statlig förvaltning där någon sektor säkert tjänar lite pengar eller lite resurser på att göra förändringar. Men risken är då överhängande att det sker en kostnadsövervältring till andra statliga sektorer, kanske till kommuner och landsting eller till en privat sektor. Det är viktigt att vi i riksdagen när vi fattar sådana beslut är medvetna om konsekvenserna så att det inte bara blir att man vältrar över det på någon annan. Jag brukar lite skämtsamt säga att vi många gånger lever lite grann i tårtbitarnas paradis. Men det är önskvärt att tårtbitarna känner att de tillhör samma tårta. Fru talman! Jag ska inte ytterligare förlänga debatten. Det kunde sägas betydligt mer om arbetet med kvalitetsutvecklingen inom polisen. Jag vill yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets majoritetstext i betänkandet.
Fru talman! När Anders G Högmark inledde sitt anförande kunde man få den uppfattningen att vi inte skulle ha samma uppfattning om att be revisorerna att granska verksamheten. Det är ändå så att ett enigt utskott står bakom begäran att Riksdagens revisorer ska titta på det. Det har säkert betytt en hel del för processen och utvecklingen. Det sades också när vi fick besök av Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. Man har faktiskt tagit till sig det som revisorerna har pekat på. När det gäller tillsynsverksamheten ställde jag en fråga om varför man har ändrat sig sedan hösten 1998. Då tyckte man att det nog skulle utvecklas bra om polisen själv fick ha hand om tillsynen. Borde det ändå inte vara så att man gav Rikspolisstyrelsen lite mer tid att utveckla inspektionsverksamheten tillsammans med Riksåklagaren innan man säger att man ska ha ett helt nytt oberoende tillsynsorgan? När vi talar om polisens internutredningar säger Anders G Högmark att det inte alls är tänkt att det oberoende tillsynsorganet ska ägna sig åt det. Jag tolkar det som att det inte är tänkt att man ska ägna sig åt det. Ska det ingå som en del av dess tillsynsuppgifter, eller ska det inte alls göra det? Det är väl Moderaterna m.fl. borgerliga partier som har ställt sig bakom Kia Andreassons förslag när det gäller den delen, eftersom hon tidigare har haft en motion om ett oberoende tillsynsorgan.
Fru talman! Jag tror att vi alla tvärs över partigränserna har uppskattat de inslag och förslag som revisorerna har redovisat rent allmänt sett. Det framgår också av skrivningarna oaktat man tillhör majoriteten eller reservanterna, i det fåtal reservationer som faktiskt finns. I stora drag är vi mycket överens. Det är ett påtagligt intryck man får när man läser betänkandet, och när man dessutom varit med om att arbeta fram det. Varför har vi ändrat uppfattning? Vi gör bedömningen att frågeställningen om ett fristående organ är värd att pröva. Det kunde inte vara helt orimligt, Margareta Sandgren, när regeringen nu gör en samlad översyn över den statliga tillsynen, att man prövar det. Den är bl.a. föranledd av ett antal delstudier som Riksdagens revisorer har haft om tillsynen. Vad vi säger är att regeringen får pröva detta så att man får väga fördelar och nackdelar. Tillvaron är alltid fylld av fördelar och nackdelar. Man får väga dem, redovisa slutsatserna inför riksdagen och så får vi ta ställning. När det gäller ett oberoende tillsynsorgan kan det hända att det i någon situation råkar ut för ett fall där det varit någon form av internutredning för polisen. Det intryck man fick i morse av den diskussion som var i Rapport på TV var att tillsynsorganet var primärt tillkommet för att ägna sig åt att granska och utöva tillsyn över de internutredningar som görs med poliser inblandade. Det var det jag uppfattade att frågan gällde. Så har icke varit fallet. Precis som Margareta Sandgren redovisar har så icke varit fallet när revisorerna presenterat dessa förslag. Det finns uppenbarligen andra som tolkar in andra saker. Jag tror att Margareta Sandgrens och min tolkning står väsentligt närmare varandra än Margareta Sandgrens och hennes regeringskoalitionssysters gör.
Fru talman! Det var klargörande. Vi får fråga Miljöpartiets representant Kia Andreasson hur hon ser på det, så får vi se om ni fortfarande är överens eller om ni inte är det i det senare. När det gäller tillsynsverksamheten säger Anders G Högmark att om man ändå ska göra en översyn kan man väl titta också på detta. Det handlar inte primärt om att tillsätta ytterligare tillsynsorgan utan om att den statliga tillsynen ska ges en tydligare innebörd. Det handlar om den tillsyn som bedrivs i dag och inte om att inrätta ytterligare ett tillsynsorgan. Sedan var vi inne på detta med specialisering. Där har vi en annan uppfattning. Vi tycker att det kommer i konflikt med närpolisreformen. Vi tycker att det är viktigt att närpoliser också arbetar med utredningar. Man ska inte specialisera sig, utan alla ska arbeta med det så att alla får en sådan kompetens att man klarar av det. Det möjligt att medelsbristen har gjort att man inte har kunnat jobba på det sätt som kanske vore önskvärt. Det är väl en del av det. Det kan jag tänka mig. Men det finns särskilda skäl. Det kanske vi kan komma in på när vi talar om budgeten och vilka anslag vi vill ge från respektive partier för att man ska få mer resurser till sin verksamhet. Ni väljer ändå att ta medel från andra delar som vi tycker är lika viktiga i det brottsförebyggande arbetet och i stället lägga det på polisen. Det gör inte vi.
Fru talman! Ni har valt att lägga medlen på det brottsförebyggande arbetet, med ett resultat som inte har varit helt glimrande, om man får uttrycka det så. Ni har valt att prioritera en mindre del av den offentliga sektorns medel till rättsväsendet. Det är ett medvetet val. Det kan ju inte vara en slump att Regeringskansliet och den socialdemokratiska gruppen har gjort detta. Jag utgår från att det är medvetna beslut ni har fattat. Ni har tyckt att det har varit mindre viktigt att satsa på rättstryggheten än på andra områden. Det är ert medvetna val. Jag får respektera detta. Men jag kommer att arbeta för att en annan tingens ordning kommer till stånd. Det är troligt att det finns ett visst samband, även om det inte är något hundraprocentigt samband, mellan den resurstilldelning man har och vad man kan uträtta. Det är bra att den insikten finns, och den kommer gradvis fram nu i vårpropositionen. Det är inte minst fallet när det gäller att ge närpolisreformen ett riktigt och vettigt innehåll. Den har, herr talman, aldrig fått en reell chans att visa vad den verkligen kunnat gå för genom resursbristen. För det bär socialdemokraterna ett mycket stort ansvar, och det gör också de som socialdemokraterna om inte samregerar så åtminstone bildar en parlamentarisk majoritet med. När det gäller tillsynen kan man säga att den översyn som sker i Regeringskansliet syftar till att se över hur befintliga tillsynsorgan jobbar. Men det kan måhända leda fram till iakttagelsen att de inte riktigt fungerar. Då hoppas jag att regeringen har den öppenheten i sitt beredningsarbete att man om man nu tycker att det kan vara lämpligt att finna andra organisatoriska former också kan överväga det. Det var det vi ville föra med in i diskussionen i beredningsarbetet. Måhända kan en utomstående tillsynsmyndighet göra någonting. Sedan innebär inte det att Rikspolisstyrelsen, som säkert lägger ned ett betydande arbete, det vet jag att den gör, befrias. Snarare kan det vara en stimulans, en dialog mellan den yttre tillsynsmyndigheten och den egna verksamheten. Det brukar vara så att i dialogen mellan den yttre revisionen och den inre sätts en standard på kvaliteten. Det kanske visar sig vara mycket framgångsrikt. Vi får se om regeringen nappar på detta. Regeringen är fri att göra sina överväganden. Om riksdagen fattar detta beslut har den en skyldighet att redovisa överväganden enligt tillkännagivandepunkten.

Herr talman! Jag måste bara passa på att säga att jag skarpt gillar Anders G Högmarks prat om tårtbitarna. Jag tillhör dem som tycker om att prata om känslor. Att någon får in dimensionen att tårtbitar har känslor tyckte jag var roligt. Både Margareta Sandgren och Anders G Högmark har berättat vilken ingången till betänkandet är. Det handlar om revisorernas uppdrag från justitieutskottet och om några motioner som berör organisationsförändringar, kvalitet och utbildning. Något man kanske inte tänker på, och något som framför allt massmedierna inte har ägnat sig åt, är att det från revisorernas sida inte handlar om hela rättsväsendet. Man tittar bara på Stockholm, Östergötland och Västernorrland samt häktet i Östersund. Det handlar om löpande, ordinarie polis och åklagararbete utifrån organisationsförändringar. Så har jag och Vänsterpartiet tolkat betänkandet, och vi har fått bekräftelse på att den tolkningen är riktig. Jag tänker endast beröra två delar av betänkandet, nämligen kvalitet och tillsyn och specialisering inom utredningsverksamheten. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 och 2 samt avslag på övriga reservationer. Jag ställer mig bakom betänkandet i övrigt. Som det har talats om tidigare har revisorerna föreslagit att man ska utreda behovet av ett oberoende tillsynsorgan. Det är viktigt att påpeka att man inte har föreslagit att ett sådant ska inrättas, utan man har föreslagit att det ska utredas. Det är ju inte samma sak som att det nästan är klart. Om man inrättar en ny tillsynsmyndighet så ska den utöva tillsyn och kontroll över framför allt polisoch åklagararbete och, som jag uppfattar det, över de instanser som redan i dag utövar tillsyn. Grunden är att revisorerna anser att kvaliteten på förundersökningarna inte är speciellt bra. När det gäller den slutsatsen har Vänsterpartiet ingen annan uppfattning än att det naturligtvis är av allra högsta vikt att förundersökningarna är så bra som det någonsin är möjligt. Däremot skiljer vi oss åt när det gäller förslaget om hur man ska komma till rätta med bristerna. De borgerliga partierna, inklusive Miljöpartiet, har tyckt att detta ska utredas. Jag har full respekt för att man kan komma till den slutsatsen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har valt en annan linje än att tillsätta en myndighet. Jag tänker inte speciellt gå in på hur tillsynsverksamheten ser ut i dag, eftersom Margareta Sandgren gjorde det. Jag tänker faktiskt hoppa över det. Om utredningen skulle komma fram till att man ska tillsätta en sådan tillsynsmyndighet, så skulle den ha till uppgift att kontrollera kontrollinstanserna. Och om kvaliteten ändå inte skulle förbättras - vilket inte är någon självklarhet - så skulle man om man fortsätter i dessa tankebanor vara tvungen att inrätta en kontrollinstans som kontrollerar kontrollinstansen som kontrollerar kontrollinstansen. Så kan man gå vidare i all oändlighet. Men vi tror inte att det tankesättet får någon genomslagskraft i det vardagliga arbetet vare sig inom polis eller åklagarväsendet. Vi har andra förslag till lösningar. Hela rättsväsendet har genomgått stora förändringar, de flesta för inte alltför länge sedan. Därför är det inte rimligt att polis eller åklagare skulle ha hunnit finna fungerande rutiner. Omorganisationer tar på krafterna och får alltid konsekvenser för det löpande arbetet. Det är tröttsamt att arbeta under ständiga förändringar. Polis och åklagare behöver framför allt arbetsro. Att viktiga verksamheter debatteras och diskuteras är bra. Att ständigt bli ifrågasatt samtidigt som man försöker hitta nya fungerande arbetssätt är inte fullt så bra för förutsättningarna att hitta tillräcklig ro att utföra ett fullgott arbete. För att de ska kunna slutföra det förbättringsarbete som redan inletts måste vi ge polis och åklagare arbetsro. Vänsterpartiet tror att det vardagliga arbetet inom rättsväsendet är i behov av andra åtgärder än ytterligare en tillsynsmyndighet. Visserligen före min tid men ändå rätt nyligen beslutade man att genomföra närpolisreformen med dess problemorienterade arbetssätt. De flesta poliser som arbetar enligt det nya arbetssättet har inte relevant utbildning utan en utbildning i det "gamla" arbetssättet för polisen. Civilanställda inom polisen har sagts upp, vilket innebär att poliser får utföra annat arbete än det polisiära. Brottsligheten har blivit grövre. Den är mer komplicerad och kräver snabba beslut. Det finns stress, krav ifrån allmänheten, hög medelålder, men framförallt brist på arbetsro och tid att hitta ett nytt fungerande arbetssätt. Detta är processer som pågår i organisationerna, både inom polis och åklagarväsendet. Människorna som deltar i de processerna måste få den tid som behövs. Det går inte att påverka detta genom politisk vilja eller genom politiska beslut, som leder till ytterligare omorganisationer och processer. Enligt Vänsterpartiet behöver rättsväsendet mer resurser och en översyn av arbetssituationen, vilket vi inte fått gehör för i utskottet. Jag skulle vilja tacka Anders G Högmark för redovisningen av hur Moderaterna ställer sig till frågan om polisens internutredningar som kom upp i Rapport i morse. Jag tackar för det klargörande beskedet från Moderaternas sida. Jag skulle önska att jag kunde få besked från de andra partierna. Nu återstår bara Kristdemokraterna i kammaren i denna sena timme, men det skulle vara trevligt att höra Ingemar Vänerlövs åsikter om polisens internutredningar. Det är bra att man hamnar på rätt sida, så att säga - oavsett vilket parti man hamnar på rätt sida tillsammans med. Det handlar ju om vilka åsikter man har, och ibland stämmer de överens med vissa partier och ibland med andra. Det är inte något viktigt skäl för att bli oense. När det gäller specialiseringen inom utredningsverksamheten tänker jag göra det lätt för mig och instämma i Margareta Sandgrens anförande och åsikter om detta. Jag har redan yrkat bifall till den reservationen, men jag kan göra det en gång till.
Herr talman! Låt mig bara kort och i all enkelhet uttrycka min tacksamhet och min medkänsla med Yvonne Oscarsson för det hon gjorde i TV i morse, nämligen försökte bringa klarhet i vad detta egentligen handlar om. Jag erkänner att det inte är helt enkelt att göra det när någon eller flera har fått någonting om bakfoten. Tack för insatsen!
Herr talman! Jag vill bara tacksamt ta emot den vänligheten. Tack så mycket!

Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att Anders G Högmark förtjänstfullt har redogjort för Riksdagens revisorers rapport, bakgrunden, historiken och vad som har hänt runt densamma och dess innehåll. Det gör att jag ska sträva efter att inte bli mångordig i denna sena timma. Jag fick en fråga av Yvonne Oscarsson. Nu måste jag dessvärre säga att jag missade TV-inslaget i morse. Men såvitt jag har förstått av det som har framförts här från talarstolen dels av Margareta Sandgren, dels av Anders G Högmark vågar jag ändå säga att jag inte har någon annan uppfattning än den som Anders G Högmark gav uttryck för tidigare. Herr talman! Vi kristdemokrater ställer oss bakom revisorernas förslag till riksdagen när det gäller organisationsförändringar inom rättsväsendet. Så som regeringens politik sett ut på rättsväsendets område under senare år är vi ej speciellt förvånade över den kritik som nu har framkommit. Anmärkningsvärt långa handläggningstider som kan få följder för rättssäkerheten, undermålig kvalitet på polisens och åklagarnas förundersökningsarbete, vilket kan leda till att åtal ogillas är några av huvuddragen i kritiken, vilket vi i likhet med revisorerna ser allvarligt på. Det är av yttersta vikt att förundersökningsarbetet, som intar en särställning i arbetet inom rättsväsendet, är av hög kvalitet. Det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en väl fungerande rättskipning, vilket inte minst är till gagn för brottsoffren. Även om vi kan instämma i det mesta i utskottets betänkande anser vi att revisorernas rapport visar på ett behov av fler åtgärder än dem som utskottets majoritet fört fram. Liksom revisorerna anser vi att det är otillfredsställande att det är polismyndigheterna själva som avgör hur mycket resurser som ska satsas på vidareutbildning. Det leder lätt till en ojämn standard i landet när det gäller vidareutbildade poliser, vilket kan få negativa konsekvenser för det problemorienterade arbetssätt som ska prägla hela polisverksamheten. Vidare anser vi att det bör undersökas hur narkotikabekämpningen fungerar i den nya polisorganisationen. Dessutom vill vi betona att det är angeläget att polisen har tillgång till modern teknik i brottsbekämpningen. Slutligen vill vi understryka vikten av samordning mellan de poliser som gör ett ingripande och de poliser som sedan ska sköta själva utredningen. En annan fråga som bör uppmärksammas när det gäller samordning är relationen mellan polis och åklagare. Att samlokalisera polis och åklagare i större omfattning än vad som sker i dag skulle säkerligen vara till gagn för verksamheten. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till den reservation som vi står bakom, nämligen reservation nr 3.

Herr talman! Jag tycker att det uppdrag som revisorerna fick av utskottet är väl genomfört. Man har undersökt, analyserat och lagt fram konkreta förslag i fyra punkter. Dessutom har dessa förslag skickats ut till remissinstanser som har fått yttra sig. Så det hela är väl genomarbetat. Trots detta genomarbetade material, som också stämmer med de erfarenheter som jag har fått genom arbetet i justitieutskottet, kan vi inte enas om revisorernas förslag, utan det finns två reservationer, vilket är beklagligt. Tillsynen var en av punkterna. Revisorerna föreslår att det ska utredas - och det har inte varit något annat tal om det - huruvida en oberoende tillsynsmyndighet skulle kunna fungera bättre, vilket revisorerna anser, om man läser mellan raderna. Jag tycker att detta är mycket positivt. Redan när en utredning såg över frågan om ändring i polislagen när länsstyrelsens del av tillsynsansvaret upphörde arbetade Miljöpartiet för detta och avgav en reservation i den utredningen. När det kom till ett betänkande av justitieutskottet hade vi också där en reservation. Vi tycker att det är positivt att vi nu får detta bestyrkt av revisorernas undersökning. Det som vi hela tiden har sagt är att den tillsyn som utövas av det högsta organet inom polisväsendet kan i allmänhetens ögon framstå som mer ett statligt styrinstrument än som en verksamhet inriktad på att slå vakt om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Med den roll som polisen har i samhället är det utomordentligt viktigt att tillsyn inte utövas inom den egna sektorn. Vi tycker att tillsynen ska utövas av en utomstående sakkunskap som står fri i förhållande till den verksamhet som ska granskas. Att samma befattningshavare inom Rikspolisstyrelsen förenar rätten att meddela föreskrifter med skyldigheten att utöva tillsyn uppfyller inte det krav på oberoende som tillsynsarbetet förutsätter. Därför begärde vi en utredning. Jag är då tacksam över att det har blivit en majoritet i denna fråga. Sedan kan vi diskutera innehållet. Anders G Högmark sade bestämt att det primära för Miljöarbetet är att detta tillsynsorgan ska sköta internutredningar. Det har jag aldrig sagt. Däremot har jag sagt att det kan också vara en uppgift för detta tillsynsorgan. Det tycker jag skulle vara positivt eftersom jag har tyckt på det viset i denna fråga. Där skulle jag kunna få stöd av Vänsterpartiet som har tyckt samma sak, att om det blir ett tillsynsorgan skulle detta kanske också kunna vara en uppgift. Mandatet till regeringen är ju inte bundet. Det är ett fritt mandat att utreda och sedan återkomma. Det finns ju inget motsatsförhållande här som jag ska stå i skottgluggen för. Jag har klart redovisat vad jag anser. Det kan kanske bli så utan att det på något sätt är underligt. Det har sagts att det inte skulle ingå i uppdraget. Nej, det står fritt, men det skulle kunna ingå som en del. Inte nog med att revisorerna säger detta om ett oberoende tillsynsorgan. När det gäller de extra tillsynsorgan som finns - JO och JK - uttalar JO att nuvarande organisation för tillsyn över polis och åklagare är otillfredsställande i flera hänseenden. Den är uppbyggd på ett sådant sätt att det i hög grad försvårar en enhetlig tillsyn, eftersom tillsynsuppgiften är uppdelad mellan olika myndighetsorgan. Den utövas centralt när det gäller polisen och regionalt när det gäller åklagarväsendet. JO föreslår att det tillsätts en utredning som ska arbeta med frågan om ett från båda myndighetsorgan fristående organ för tillsyn. Det är precis Miljöpartiets åsikter som jag hänvisade till. Både Justitiedepartementet, Riksåklagaren och BRÅ säger att det inte finns något utrymme för förstärkt tillsyn. Jag anser att det är en för stor uppgift för Rikspolisstyrelsen att utöva en effektiv och trovärdig tillsyn över den egna organisationen. Den andra punkten gäller specialisering av utredningsverksamheten inom närpolisområdet. Där har jag fått kritik eftersom jag har tyckt olika. Jag tycker att det är ganska naturligt att man kan göra det. När man tycker en sak är rätt ska man ju stå för det. Det har sagts att man då skulle splittra hela närpolisverksamheten och att organisationen skulle gå sönder om man genomförde en koncentration av utredningsverksamheten. Tvärtom är det så att det bara är inom de större närpolisområdena som man över huvud taget kan göra detta på ett effektivt sätt. Det som är kärnpunkten i närpolisorganisationen är det problemorienterade arbetssättet. Det kan i så fall utvecklas till det bättre om man kunde göra dessa effektivitetsvinster när det gäller utredningar. På det sättet kan fler poliser vara i arbete. Jag tycker att det verkligen är motiverat att se om detta kan ske. Det är också ett uppdrag som man ska titta närmare på. Det är inte så väldigt bestämt, så vi får väl se vad man i organisationen själv säger. Sedan är det detta med det problemorienterade arbetssättet. Jag förstår inte varför det är en reservation om det, därför att arbetet är ju redan i gång. Det borde inte kräva några större ansträngningar att presentera detta för riksdagen. Det andra som revisorerna påpekar är ju mer eller mindre på gång och har åtgärdats sedan undersökningen kom fram till sina slutsatser. Herr talman! Jag har inga reservationer utan går på majoritetens linje i detta betänkande.

Herr talman! Vi fick nu klart för oss att Kia menar att internutredningar i och för sig skulle kunna ingå i tillsynsorganets uppgifter. Men det har ju aldrig varit tanken i revisorernas förslag. Inte heller JO har tagit upp att det skulle kunna handla om internutredningar. Den frågan har ju tidigare varit föremål för en översyn. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en annan uppfattning om internutredningar. De vill ha en annan ordning till stånd när det gäller internutredningar, men det har aldrig varit tal om något annat tillsynsorgan. Sedan må man ha uppfattningen att det ska finnas ett oberoende tillsynsorgan, men vi menar att det som finns är tillräckligt och tycker att man borde ge mer tid, att flera gemensamma inspektioner borde göras osv. Det är ett tillsynsorgan som hänger ganska fritt luften och vars enda uppgift skulle vara att utöva den kontroll som redan ligger hos JO, JK, Riksdagens revisorer, osv. Jag tycker att det lite grann handlar om misstroende mot polisens sätt att sköta tillsynen. Om man inte är nöjd med tillsynsorganet, ska man då skapa ytterligare tillsynsorgan över tillsynsorganet? Dessutom är vi lite oklara över hur en sådan myndighet skulle förhålla sig till regeringsformen. När det gäller det problemorienterade arbetssättet menar vi att regeringen faktiskt redovisar hur det fortgår. Man har återrapporteringskrav på sig från Rikspolisstyrelsen. Det brukar alltid anges i budgetpropositionen hur tillståndet är, hur verksamheten har fungerat under det gångna året. Det behövs inte något särskilt uttalande eller någon redovisning inför riksdagen något särskilt årtal, för det kommer varje år.
Herr talman! Vi har olika åsikter om den oberoende tillsynsmyndigheten. Jag tycker att jag har redovisat mina skäl till att jag har hamnat på andra sidan. Det handlar inte om att jag misstror polisen, utan helt enkelt om att Rikspolisstyrelsen inte räcker till för detta uppdrag. Att en extraordinär myndighet som polisen inte tillsätter sig själv inger ju ett större förtroende. Det ökar förtroendet, enligt mitt sätt att se det.

Allt detta instämmer jag i. Jag skulle också vilja tillföra vissa uppgifter, men dessa har vi inte specificerat. Vi i utskottets majoritet har bara sagt att det här ska utredas. Vi har inte gett några som helst riktlinjer för det, utan det är helt öppet.

Herr talman! Kia Andreasson svarade inte på min fråga. Programmet som min fråga handlade om kretsade ju egentligen hela tiden kring detta med internutredningar. Vad jag har förstått har inte Anders G Högmark ställt sig bakom detta och inte heller Ingemar Vänerlöv från Kristdemokraterna. Tycker Kia Andreasson fortfarande att internutredningar ska vara en del av tillsynsmyndighetens uppgift?
Herr talman! Om ett tillsynsorgan etableras tycker jag att det är ganska naturligt att också detta uppdrag ingår. Det tycker jag och Miljöpartiet vore bra. Men som sagt befinner vi oss inte i det skedet nu. Det är inte så att jag bara har inriktat mig på den frågan, utan jag har tydligt deklarerat här i dag vad detta tillsynsorgan ska göra. Jag kan inte förstå att Margareta Sandgren är så nöjd med det tillsynsarbete som har skett. Vi har ju ideligen fått anlita Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket, som har kommit med anmärkningar på organisationen. Detta kan inte vara tillfyllest. Vi kan inte hela tiden anlita dessa organ för att styra upp det hela, utan det borde ske ett kontinuerligt tillsynsarbete. Därigenom skulle det ske en stor förbättring.
Herr talman! Även om det som vi tycks vara överens om inte handlar speciellt om polisens internutredningar, vill jag ändå klargöra Vänsterpartiets åsikter om polisens internutredningar. Grundproblematiken är ju att poliser utreder sig själva. Den problematiken kommer man aldrig någonsin åt om man så tillsätter 15 kontrollmyndigheter med olika graderingar, därför att människors misstro, som det handlar om, motverkar man inte på det sättet. Detta är vår grundinställning, så nog om det. Kia säger att det skulle kunna vara en fråga om internutredningar. Margareta säger att revisorerna inte har nämnt det med ett ord. Diskussioner i utskottet - inte ett ord. Betänkandet - inte ett ord. Rikspolischefen, Riksåklagaren, besök i utskottet - inte ett ord. Det gör mig bekymrad eftersom jag inte tycker att det är speciellt bra att fatta beslut utifrån vad jag själv skulle tro, tycka, tänka, vilja ingick i ett beslut. Då vill jag veta om jag har uppfattat den här frågan fel, för jag har fattat beslut utifrån det som vi har talat om i utskottet tidigare och som flera har gett uttryck för här i kammaren, och det innefattar inte någonting om polisens internutredningar. Jag tycker att det här är lite otrevligt måste jag säga, herr talman.
Herr talman! Frågan är om vi ska utreda en extra, oberoende tillsynsmyndighet över den som finns i dag. Så är det bara. Revisorerna har utifrån sina utgångspunkter kommit fram till att vi bör göra det, och jag har gjort det utifrån mina utgångspunkter. Sedan är det upp till regeringen att ta tag i detta. Jag förstår inte att det är så oerhört viktigt att säga att internutredningar också skulle kunna vara en uppgift för den oberoende tillsynsmyndigheten. Skälet är ju att internutredningarna inte skulle ske av personer som har direkt förbindelse med samma organisation. Jag tycker att det vore alla tiders om internutredningarna kopplades till tillsynsmyndigheten. Men det är inte det primära, utan det är en del i det här. I utskottet, Yvonne Oscarsson, sade vi också detta när vi diskuterade. Det gjorde vi också vid reservationsskrivningarna. Vi kan inte bestämma innehållet utan det är bara så som det står i majoritetstexten, att frågan om en oberoende tillsynsmyndighet ska utredas. Inget är där kopplat till varken det ena eller det andra. Sedan måste man naturligtvis politiskt tycka till om vad vi ska kunna göra förutom det revisorerna säger och förutom det JO säger och det jag har sagt i min motion och min reservation tidigare och i utredningen.
Herr talman! Jag vill upprepa det jag sade i mitt anförande; att jag har full respekt för dem som tycker att den här myndigheten ska inrättas. Jag, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tycker det inte. Där skiljer vi oss åt. Men jag har full respekt för att man hamnar i den situationen att man väljer att tycka på det sättet. Det jag tycker är obehagligt är att Vänsterpartiets och mina åsikter på något sätt blir misskrediterade eftersom Miljöpartiet och Kia Andreasson hela tiden har valt, framför allt nu i morse, att låta sig lockas in i, också under hela tiden i går kväll i kontakter med Rapportredaktionen, att det här skulle handla om internutredningar inom polisen. Det tycker jag känns obehagligt, för vår utgångspunkt har inte handlat om det. Jag tycker fortfarande att det inte känns bra. Jag tycker att det har känts som ett sätt från Kia Andreasson att på något vis backa och i efterhand konstruera en form av besked eller förklaring till att Miljöpartiet har tyckt att man ska inrätta den här myndigheten. Men det är mina tolkningar. Och jag tycker inte att det känns bra. Sedan tycker jag att i stället för att inrätta en oberoende tillsynsmyndighet som förmodligen kommer att kosta mycket pengar ska man lägga ned resurser på grundproblematiken inom polisens och åklagarnas arbete; att ge polis och åklagare möjligheter att utföra sitt arbete i lugn och ro på det sätt som vi och allmänheten tycker att de ska göra.
Herr talman! Det är inte tanken att det här ska vara en myndighet som stör polisen utan som tvärtom stöder den och den här inriktningen så att det ska bli lugn och ro i arbetet. Det är den här ledningen och uppföljningen som jag anser att Rikspolisstyrelsen inte mäktar med. Den är ju väldigt stor. Polismyndigheten är stor och invecklad, det har vi fått många bevis på. Då skulle det kunna bli bättre med detta.

Herr talman! Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta dels för att den fastlagda kunskapen om belastningsskador ska få genomslag i arbetsskadeförsäkringen, dels för att kunskaperna om belastningsskadorna ska förankras i den praktiska verkligheten hos myndigheterna. Riksförsäkringsverket ansvarar för tillsyn av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen. Riksförsäkringsverket ska särskilt verka för att socialförsäkringssystemen tillämpas likformigt och rättvist och utfärda de allmänna råd som fordras för tillämpningen. Vid tillsynen granskas bl.a. beslutsunderlagen i de enskilda ärendena. En del av beslutsunderlagen utgörs av läkarutlåtanden med bedömningar av skadan eller sjukdomen. Även försäkringsläkarens utlåtande är en del av beslutsunderlaget. Det ingår i försäkringskassornas försäkrings eller konsultläkares uppgifter att tillföra erfarenheter och kunskaper angående utvecklingen inom den medicinska vetenskapen för tillämpning i det enskilda försäkringsärendet. Försäkringsläkarna har genom Försäkringsläkarföreningen seminarier som syftar till att konsensus ska uppnås. Riksförsäkringsverket sprider domar som har prejudicerande betydelse på arbetsskadeförsäkringens område. Inom Riksförsäkringsverket pågår för närvarande också ett arbete med att sammanställa domar från kammarrätterna som rör prövning av annan skadlig inverkan enligt nya arbetsskadebegreppet. I de flesta domar finns utförliga uttalanden från olika medicinskt sakkunniga refererade. För att öka den samlade kompetensen inom arbetsskadeområdet avser Riksförsäkringsverket att anordna seminarier, där försäkringskassorna tillsammans med forskare och läkare samt representanter för domstolarna ges möjlighet att diskutera mer komplicerade medicinska och försäkringsjuridiska frågor kring tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen i syfte att uppnå konsensus. 15 december 1999 om arbetsskador. Seminariet syftade bl.a. till att belysa kunskapsläget inom arbetsskadeområdet. Företrädare för Belastningsskadecentrum gav vid seminariet en förhållandevis utförlig presentation om kunskaperna inom belastningsskadeområdet. Det är naturligtvis viktigt för mig att noga följa utvecklingen inom området, bl.a. för att kunna göra en bedömning av om nuvarande ansvarsfördelning är ändamålsenlig.
Herr talman! Jag vill inleda med att tacka socialförsäkringsminister Ingela Thalén för svaret på min interpellation. Helt nöjd med svaret är jag dock inte, men jag hoppas att debatten i dag ska ge lite mer tydliga svar. Det är många som i dag är oroliga och känner sig orättvist behandlade när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Inte minst gäller detta kvinnorna i vårt samhälle. Beräkningar visar att kvinnor missgynnas kraftigt av de förändringar som gjordes av arbetsskadeförsäkringen 1993. Kvinnor har dubbelt så svårt som män att få en anmäld arbetssjukdom godkänd. Av samtliga godkända arbetsskadefall gäller endast 30 % Mitt perspektiv utgår ifrån att om man skadas på jobbet ska man inte behöva skylla sig själv. Den som efter många år i arbetet fått förslitningsskador på grund av enformiga arbetsuppgifter och dåliga hjälpmedel ska inte få fler problem genom lägre ersättning, om skadan inte blir godkänd som arbetsskada. Den som efter många års tunga lyft slitit ut leder och muskelfästen ska inte få en ännu tyngre börda genom att skadan påstås vara normala åldersförändringar. Herr talman! Om man ser till antalet människor som får ersättning enligt den nya arbetsskadelagen tycks de som drabbas av belastningsskador i arbetet i det närmaste utgått under 90-talet. Men verkligheten är annorlunda. Belastningsskador har alltid varit ett fruktansvärt problem för dem som drabbas: våldsam värk dygn efter dygn, år efter år och sjukvården räcker ofta inte till för att bota, bara lindra för stunden. För många känns det också som att samhällssystemet har vänt dem ryggen. Politiker som i sin iver att spara pengar har gjort lagstiftningen till något av ett nålsöga att ta sig igenom. Sedan är det många som inte blir trodda när de av egen kunskap vet att det onda uppstått till följd av arbetet. För många leder också den kroniska smärtan till att de blir psykiskt nedbrutna och drabbas av kraftigt försämrad ekonomi. Men nu har det framkommit nya forskarrön om belastningsskador genom bl.a. de duktiga forskarna vid Belastningsskadecentrum i Umeå. Denna forskning leds av professor Håkan Johansson, och forskarna i Umeå har under flera år haft ett fruktbart samarbete med olika centrum i Italien, USA, Kanada och övriga delar av världen. Samarbetet har resulterat i nya kunskaper om orsakerna till belastningsskador. Dessa studier visar att alla långvariga statiska eller repetitiva belastningar ökar risken för skador. Om det rör sig om en belastningsrelaterad skada och den som drabbas har ett arbete där det ingår statisk eller upprepad belastning är forskarna i dag säkra på att arbetet har bidragit till att skadan har uppstått. Det är mycket sannolikt att jobbet har bidragit till orsaken. Forskarrönen har också blivit fastslagna vid en stor konsensuskonferens i Bryssel i februari i år. I vårt land har vi den praxis att Riksförsäkringsverket ansvarar för tillsynen när det gäller arbetsskadeförsäkringen, vilket också socialförsäkringsministern också nämnde i svaret. För att underlätta för Riksförsäkringsverket att förändra i de allmänna råden tror jag att signaler från socialförsäkringsministern är mycket viktiga. Om departementet med socialförsäkringsministern i spetsen tar upp en diskussion med Riksförsäkringsverket om att tillämpningen vid belastningsskador bör ändras, då tror jag att verket lyssnar. Därför vill jag fråga statsrådet om statsrådet har för avsikt att göra detta.
Herr talman! Sven-Erik Sjöstrand spårar nu lite grann in på en annan debatt än den som interpellationen utformades kring. Det är i och för sig inte fel att göra det, och jag är beredd att ta den andra diskussionen också. Sven-Erik Sjöstrand vet ju att vi håller på att diskutera och gå igenom själva arbetsskadeförsäkringen. Det handlar om bevisregeln, det handlar om livräntan, det handlar om på vilket sätt karensdagen ska ses och det handlar om på vilket sätt man ska kunna förändra hela signalsystemet när man arbetar med att bedöma en arbetssjukdom eller arbetsskada. Interpellationen handlar om på vilket sätt man ska förmedla kunskapen om de nya rönen. Då handlar det både om kunskapen om skadan och om sjukdomens utveckling. Den typen av kompetensöverföring ska Riksförsäkringsverket åta sig att göra, men också Försäkringskasseförbundet har en ganska omfattande verksamhet. Man har konferenser varje år. T.ex. har man haft genomgångar av whiplash-skador, belastningsskador och man har gått igenom diffusa diagnoser. Man har också tagit över ansvaret för en kunskapsbank byggd på informationsteknik där man kan få fram rapporter och annan medicinsk information som ett stöd för läkare, försäkringsläkare och försäkringsöverläkare. Det är också en del av kompetensoch informationsuppbyggnaden som ska underlätta för den person som är skadad eller har drabbats av en sjukdom. Som en del av beslutunderlaget när man gör en bedömning av t.ex. en arbetsskada är en väldigt viktig information på vilket sätt man beskriver själva arbetsplatsen, dvs. hur arbetsplatsen är utformad, och hur man beskriver själva arbetsmomenten. Denna information kan påverka möjligheten att bedöma om sjukdomen eller arbetsskadan uppstått på arbetsplatsen. Det är alltså viktigt att se till helheten. Avslutningsvis, herr talman, vill jag påminna om att när det gäller den del av Sven-Erik Sjöstrands fråga som handlar om själva försäkringen återkommer jag till riksdagen med ett förslag om en förändrad arbetsskadeförsäkring.
Herr talman! Jag anser inte, till skillnad från socialförsäkringsministern, att jag spårar in på en annan linje, utan jag sitter detta som en helhet. Jag tror att man i det här sammanhanget måste se hur verkligheten är i Sverige och på de problem som finns. Naturligtvis är syftet med min interpellation att försöka sprida kunskap och att ministern ska ge en signal till Riksförsäkringsverket om att vi kan förvänta oss stora förändringar när det gäller belastningsskador. Att praxis sedan kan ändras är också viktigt. Herr talman! För några veckor sedan såg jag ett TV-program om arbetsskador. I programmet Reportrarna gjordes ett granskande reportage som bl.a. tog upp belastningsskador och arbetsskador rent allmänt samt försäkringsläkarnas roll. I och för sig har socialförsäkringsministern tagit upp lite om försäkringsläkarnas roll i interpellationssvaret. I programmet framkom mycket kritik. Bl.a. framkom det att sedan 1993 har 50 000-60 000 varje år förlorat rätten till ersättning för arbetsskada. I programmet togs också upp fall som tidigare var godkända men som i samband med de strängare reglerna avslogs. På det sättet gick man miste om mycket ersättning. I programmet framfördes också synpunkter på försäkringsläkarna, att de utan att träffa de försäkrade fattar beslut, vilket känns mycket konstigt för många, att läkarna i en del fall lägger in helt nya värderingar och ibland nya diagnoser. Det framkom också att försäkringsläkarna inte står under EU:s kontroll och att det inte sker någon kontroll från Socialstyrelsen. Man framhöll i programmet ganska mycket om t.ex. genomsnittsåldern på försäkringsläkarna och att läkare ibland extraknäcker som försäkringsläkare. I den ganska massiva kritiken mot försäkringsläkarna framkom det att det ganska ofta händer att de inte sätter sig in i nya forskarrön, och det är detta som mycket av min interpellation handlar om. Nu hoppas jag att inte kritiken stämmer, för det finns säkert många duktiga och ansvarskännande försäkringsläkare. Men bilden som många drabbade har är just att försäkringsläkaren har mycket makt och att det är den person som försäkringshandläggaren och domstolen m.fl. lyssnar till. Därför är det oerhört viktigt att dessa läkare, som egentligen bara ska vara rådgivare till kassan, kan tillföra erfarenheter och kunskap för en rättvis bedömning i det enskilda försäkringsärendet. Men varför inte använda läkare och forskare som har kunskap om belastningsskador lite mer i många av de fall där det kan föreligga skador på grund av arbetet? I dag har vi här i Sverige åtminstone fem sakkunniga inom detta område. Håkan Johansson är en av dessa. Kan inte departementet tillsammans med Riksförsäkringsverket initiera mer utbildning till försäkringsläkarna i dessa frågor? Om så vore fallet tror jag att bedömningarna hade varit annorlunda. Det viktigaste när det gäller arbetsskador och belastningsskador är trots allt att förebygga så att skadorna inte inträffar. Här tror jag att Ingela Thalén och jag är överens. Ekonomin kan i och för sig också vara viktig för många i vårt samhället, men det som är minst lika viktigt är att man blir trodd och tagen på allvar. Att man som samhällsmedborgare känner rättstrygghet är också väldigt viktigt.
Herr talman! Sven-Erik Sjöstrand och jag är helt överens om en sak. Jag är säker på att vi är överens om ganska många saker men framför allt om en sak, och det är att den arbetsskadeförsäkring som gäller i dag inte är bra. Därför pågår det arbete med att ta fram en förändrad försäkring. Vi är överens om en sak till som Sven-Erik Sjöstrand just tog upp, nämligen att det är viktigt med rättssäkerheten i systemet. När det gäller försäkringsläkarna är det väl så att en del av missförstånden i debatten handlar om att man uppfattar försäkringsläkaren som behandlande läkare, men försäkringsläkaren ska ju faktiskt bedöma underlagen inför bedömningen i själva försäkringen. Det var därför som jag i mitt tidigare inlägg sade att det är viktigt att de underlag som finns med för bedömningar är så goda som möjligt. Det gäller naturligtvis underlagen som handlar om hur arbetsplatsen ser ut, vilka arbetsuppgifterna har varit och naturligtvis om den medicinska kunskapen. Jag vill hänvisa till det som jag sade om både Riksförsäkringsverkets uppdrag och ambitioner och Försäkringskasseförbundets arbete, som kommer att intensifieras inte minst när det gäller det nya ansvaret för IT-systemet. Jag ska lägga till en sak. SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, har nu kommit med en slutrapport om ont i ryggen. Man har arbetat med frågan under ett tiotal år. Här kommer också Socialstyrelsen att överväga hur man ska gå in och titta på den typen av frågor. Det kommer säkert också att bidra till kunskapen om belastningssjukdomar och ryggskador, som är mycket viktig när det gäller arbetsskadeförsäkringen.
Herr talman! Det är viktigt att socialförsäkringsministern ger signaler här, och det tycker jag att statsrådet gör på sätt och vis eftersom hon vill uppmärksamma problemen med belastningsskadorna. Jag har läst en bok som heter Från förtvivlan till hopp. Det är Metall och SAF i Västerbotten som har gett ut denna mycket läsvärda bok. Det är en bok som jag varmt vill rekommendera till alla som är intresserade av arbetsmiljöfrågor och belastningsskador. Jag hoppas att socialförsäkringsministern har läst och analyserat boken. Den är väl värd att läsa. Man använder sin tid på ett bra sätt när man läser den. Det var någonting som jag speciellt reflekterade över i boken, nämligen att om det börjar att göra ont till följd av en statisk belastning måste man vara uppmärksam, då det är lätt att skadan blir kronisk. Direkt när det börjar att göra ont måste man vila, ta en paus eller kanske t.o.m. byta jobb. När kassörskan i matbutiken har ont och det fortsätter att göra ont när hon går hem på kvällen och smärtan håller i sig till nästa dag, då är läget alarmerande. Än farligare blir det om hon får en vanlig inflammation som inte alls har med jobbet att göra. Det skapar ännu större tryck på mekanismerna och inverkar på en massa faktorer i kroppen. Så är det i dag. Många går med värk till jobbet. Därav kanske vi ser många av de längre sjukskrivningarna. I dag kan man faktiskt på arbetsplatserna mäta hur stora belastningsskadorna är. Man kan se på kroppens faktorer vad som händer med muskler och celler. Av positionstest och stresstest kan man se om just arbetet har påverkat belastningsskadan. Jag hoppas att det sker en utveckling här och att man satsar på forskning kring detta.

Herr talman! Bo Könberg har frågat socialministern om han avser att vidta åtgärder för att genomföra FINSAM-modellen i hela Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regelverken inom det sociala trygghetsområdet ger ansvariga aktörer stora möjligheter till samverkan i arbetet med att rehabilitera människors hälsa och förmåga till arbete. Försäkringskassan, hälso och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten har både lagstöd för samverkan och via regleringsbreven till respektive tillsynsmyndighet en skyldighet att samverka för att uppnå en effektivare användning av samhällets samlade resurser på rehabiliteringsområdet. Lagstiftningen föreskriver även olika former av samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov - under förutsättning att varje aktör tar sin del av det ekonomiska ansvaret. Dessutom kan nämnas att försäkringskassorna disponerar särskilda medel för samverkan i rehabiliteringsarbetet. Genom olika undersökningar vet vi att man på många håll ute i landet utnyttjar de möjligheter som finns i regelverken till samverkan och att man gör ett mycket bra och engagerat arbete. Men det är inte tillräckligt. Det ökade antalet sjukskrivningar under senare år talar för att insatserna för samverkan inom rehabiliteringsområdet behöver stärkas. Som beskrivits i den ekonomiska vårpropositionen har regeringen beslutat tillsätta en arbetsgrupp med statsråden för Social-, Närings och Finansdepartementen. Statsrådsgruppen ska ansvara för beredningen av bl.a. förslagen från Rehabiliteringsutredningen och Sjukförsäkringsutredningen och utarbeta en handlingsplan för hela ohälsoområdet. Inom ramen för statsrådsgruppens arbete kommer även olika möjligheter för att stärka samverkan mellan olika aktörer inom rehabiliteringsområdet att diskuteras. Här kan en rad åtgärder komma i fråga under förutsättning att de med stor säkerhet leder till att fler människor återfår hälsa och arbetsförmåga. Att permanenta FINSAM i hela Sverige är inte lösningen på de problem som Bo Könberg beskriver eftersom resultaten från försöksverksamheten som Bo Könberg hänvisar till varken kan tas som intäkt för slutsatser angående modellens kostnadseffektivitet eller går att generalisera över landet som helhet. Däremot finns det anledning att stödja det samverkansarbete som pågår runtom i landet.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, som handlar om hur vi ska kunna ha bättre metoder för att samverka mellan försäkringskassor och sjukvårdsansvariga. För nu snart 15 år sedan kom några politiker på västkusten, i Bohuslän, på idén att man kanske skulle pröva att använda de medel som betalades ut till människor som var sjukskrivna för att se till att de slapp stå i kö och vänta på operationer och behandlingar av olika slag. Det var en närmast genialisk idé. Den kom att kallas Bohusmodellen. Det tog en rätt lång stund innan de här idéerna trängde fram till den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det krävdes upprepade interpellationer och debatter med tre socialdemokratiska sjukvårdsministrar i slutet av 80-talet för att denna enkla idé skulle slå rot. Den som till sist tog till sig den var dåvarande socialminister Ingela Thalén. Hon såg till att vi fick använda det här i form av s.k. Dagmarpengar. Dagmar 400 och Dagmar 500 prövades under några år och gav mycket goda resultat. Det ledde i sin tur fram till funderingar på lite olika håll, bl.a. från socialdemokratiskt håll tror jag mig veta, i riksdagen om att man skulle pröva en mer långtgående samverkan. Man skulle då kunna utnyttja de ekonomiska drivkrafterna för att människor skulle få mer hjälp och för att spara pengar i samhället. Till den änden föreslog jag, som då var socialförsäkringsminister, att man skulle få göra försök runtom i landet för att pröva om idén höll. Och hur är det då med sådana försök? Varför gör man dem? Jo, man gör dem väl för att lära sig något av dem. Ibland kommer man på att den nog inte var så bra, den där idén man hade. Då får man konstatera det och inte vara alltför ledsen. Den som aldrig prövar något kommer väl heller aldrig att lära sig något. Men ibland är försöken bra. Det visar sig att de har givit ett gott resultat, att den grundläggande tanken var utmärkt. Så var det väl också den här gången. Rikets två främsta myndigheter som ska utvärdera det här, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket, gjorde just det fram till våren 1997, och resultatet överträffade t.o.m. de främsta entusiasternas förväntningar. Då trodde man väl, när man hade en bra utvärdering i handen, att den socialdemokratiska regeringen skulle föreslå att den här möjligheten skulle öppnas i hela landet. Det kanske fanns några detaljer som behövde ändras. Det var inte självklart att vi hade tänkt rätt i varje detalj 1992, när propositionen lades fram och antogs av en enhällig riksdag. Men så blev inte fallet. I stället kom den socialdemokratiska regeringen bara några veckor senare och sade att vi ska någon gång i framtiden fundera på om det där var bra eller inte. I stället ska vi under tiden göra något helt annat och mer begränsat, där de ekonomiska drivkrafterna inte ska vara lika tydliga. Detta ägde rum våren 1997. Därmed har vi fått tre förlorade år, 1998, 1999 och i år, då de här erfarenheterna inte tillgodogjorts. De ligger i en byrålåda på Socialdepartementet, möjligen på statsrådets rum, det vet jag inte, men någonstans i huset finns de. Under tiden har antalet sjukskrivningar i vårt land exploderat. Nu räknar vi med att kostnaderna för sjukskrivningar nästa år jämfört med i fjol kommer att öka med 14 miljarder kronor. Allt detta beror inte på att man inte samverkar bättre mellan kassor och landsting, men det är klart att det skulle vara ett sätt att hålla tillbaka det hela. Nu är det inte bara jag som tycker så här. Det var inte bara Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket som tyckte att det var en bra modell. Även Landstingsförbundets styrelse, inklusive Ingela Thaléns partivänner, tyckte så. Så tycker man också i Försäkringskasseförbundet. Så tycker man från olika landsting, och så tycker man nu från Socialstyrelsens sida. Min fråga till Ingela Thalén gäller en sak i slutet av hennes svar. Vad var det för fel på försöken eftersom de tydligen inte går att använda för hela landet? Vore det inte bra om ni hade kommit på detta redan 1992, när ni stödde upplägget här i riksdagen?
Herr talman! Ibland kommer man på en väldigt bra idé, precis som Bo Könberg sade. Man prövar den. Så konstaterar man att en del i den goda idén vill man utveckla. Annat kan leda till konsekvenser som orsakar problem på andra områden. Så var det med FINSAM. En hel del i FINSAM är, precis som Bo Könberg beskriver det, alldeles utmärkt. Det gäller idén om samverkan, idén om att de olika samhällsdelarna ska samverka. Precis den vägen har öppnats genom riksdagens beslut, genom lagstöd, genom regleringsbrev och genom resurser. På den sista punkten kan jag öppna så mycket att jag kan säga att det är möjligt att man behöver tillföra ytterligare resurser. Den frågan ska vi pröva. Men i årets budget finns det 235 miljoner kronor för att öka möjligheterna inom sjukvården. Det finns nästan en miljard kronor för samverkan i fråga om rehabiliteringen inom försäkringskassevärlden. Sjukvården har ansvar för att samverkan sker, arbetsmarknadsmyndigheten och övriga myndigheter likaså. Vi har en lång rad exempel på just sådan god samverkan som också leder till effektivitetsvinster - vid sidan av projektform - men som är samverkan i det vardagliga livet. Jag har goda exempel på både bra samverkan och resultat från denna samverkan. Det som inte är bra med FINSAM, och det har sagts i denna talarstol åtskilliga gånger, är att det skapar förbifiler när det gäller prioriteringar inom hälso och sjukvård. Om två personer har samma problem ska man göra den medicinska bedömningen. Det ska vara den medicinska bedömningen som avgör huruvida man ska få vård och behandling och inte det faktum att den ena personen har pengar i fickan att betala med. Det är där det stora bekymret ligger. Det finns i dag utrymme att köpa vård och behandling, men inte enbart vård och behandling. Landstingen har också fått resurser, inte bara inom Dagmar utan en lång rad resurser, för att öka sin kapacitet att tillmötesgå de behov som yrkesverksamma med sjukdomar och skador har. Därutöver kommer under de kommande åren avsevärda resurser i form av 9 miljarder kronor att föras över till hälsooch sjukvården. Det finns alltså anledning för hälso och sjukvården och för de övriga ansvariga, försäkringskassor, sociala myndigheter och arbetsmarknadsverk att ta sitt ansvar - inte bara genom att samverka genom att sitta och tala med varandra utan också genom att ta det ekonomiska ansvaret för att sätta människan i centrum och åstadkomma det stöd för den enskilde sjuke som de olika samhällsansvariga har. FINSAM var en bra start, en bra idé. FINSAM löste en del. Men det som det nu finns lagstöd för och som regleringsbrevens uppdrag syftar till är ett mycket bredare uppdrag. Och jag anser att detta bredare uppdrag skapar större möjligheter, om aktörerna tar sitt ansvar.
Herr talman! Det har sagts en del från riksdagens talarstol i denna fråga. Det beror ju allra mest på att den socialdemokratiska regeringen under andra hälften av 90-talet har varit lika bångstyrig mot goda idéer som den var i slutet av 80-talet innan Ingela Thalén förra gången skilde sig fördelaktigt från sina två socialdemokratiska föregångare i ämbetet. Men det som gör mig lite bekymrad är att det som har sagts från denna talarstol från Ingela Thaléns företrädare, statsrådet Klingvall, och som har varit felaktigt och som gång på gång har påpekats att det varit felaktigt nu för någon minut sedan upprepades från statsrådet Ingela Thalén. Hon gjorde en huvudpunkt av att utvärderingen skulle ha visat att FIN SAM-försöken skulle ha lett till att det hade skapats förbifiler i den meningen att den som var sjukskriven skulle ha lättare att komma förbi den som inte var det, trots att de medicinska behoven såg likadana ut eller t.o.m. var omvända. Så var det ju inte. Vi har flera gånger från Folkpartiets sida i den här kammaren till olika statsråd överlämnat, fysiskt, den skrift som utarbetades av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket våren 1997 och där det framgår att det inte var på det sättet. Och det enda som jag ångrar i den delen, herr talman, är att jag inte även denna gång tog med mig skriften för att i ett förtvivlat försök få socialdemokratiska statsråd att ta del av de utvärderingar som rikets främsta myndigheter gör för dyra pengar. Om Ingela Thalén ville vara snäll och titta på utvärderingen så slipper vi från socialdemokratiska socialförsäkringsministrar än en gång höra dessa missvisande argument. De har förbryllat mig, som jag beskrev. En annan sak som har förbryllat mig är att man tydligen inte tar något som helst intryck av att nästan alla som har arbetat med denna fråga tycker som vi i Folkpartiet och inte som de socialdemokratiska ministrarna. Det är ju på det sättet att dessa verk gjorde den bedömning som jag nämnde nyss. Alla de landsting och försäkringskassor som fick pröva FINSAM - det var fyra eller fem - tyckte att det var jättebra och protesterade vilt våren 1997 mot att det inte fick fortsätta. Landstingsförbundets styrelse, som jag nämnde nyss, med alla partier har nu inför sin kongress i nästa vecka konstaterat att man vill ha tillbaka möjligheter av den här typen och gärna andra också. I sin utvärdering och diskussion av vårdköer och vårdgaranti, som jag för egen del har en del invändningar mot, avslutar Socialstyrelsen just på den här punkten sin rapport med tal om att det måste byggas finansieringsbroar, som man kallar det. Man kallar det inte finansiell samordning - det är väl antagligen folkpartistiskt belastat antar jag. Men det heter numera finansieringsbroar i stället. Jag skulle alltså gärna vilja veta om statsrådet har någon hypotes om hur det kommer sig att nästan alla utom socialdemokratiska sjukförsäkringsministrar som har sysslat med den här frågan är för detta och att det bara är de socialdemokratiska sjukförsäkringsministrarna - jag förmodar att det även gäller de övriga statsrådet - som är emot detta. En sak som kanske inte heller alltid har kommit fram i debatten är att vare sig vi i Folkpartiet eller de andra partierna, tror jag, som stöder detta förslag i riksdagen vill tvinga landsting och försäkringskassor att använda den här modellen. Det handlar om att man ska tillåtas och inte förbjudas av en riksdagsmajoritet i denna kammare, huvudsakligen bestående av socialdemokrater, att få använda sig av detta. Till sist vill jag upprepa den fråga som jag avrundade mitt förra inlägg med, nämligen den fråga som har att göra med vad det var i försöken som inte gick att göra för hela landet. Det är ju självklart på det viset att om man gör försök på fem ställen så är det inte hela landet utan försök på fem ställen. De var ganska olika just därför att man skulle få erfarenheter. Och då sägs det gång på gång att man inte kan generalisera. Känner Ingela Thalén till någon annan försöksverksamhet som går att generalisera, eller är det bara FINSAM som inte går att generalisera?
Herr talman! Man kan göra dessa försök inom ramen för de regleringsbrev och inom ramen för de beslut som denna riksdag har fattat beslut om. Det som man inte kan kalkylera in är en automatisk betalning av en faktura att skicka över.

Men det är sjukvården som ska bära kostnaden för vården och behandlingen. Det fungerar alldeles utmärkt inom ramen för den lagstiftning som den här riksdagen har fattat beslut om. I den meningen är ju FINSAM-försöket, om nu Bö Könberg blir gladare av det, fullt genomförbart i hela landet inom ramen för den lagstiftning som vi redan har. Vad vi därutöver har är möjligheter och utmaningar att samverka över hela landet inom ramen för den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Bo Könberg frågar vad det var för fel på FIN SAM-försöket. Eftersom riksdagen har vidgat möjligheten, kan jag inte se varför man ska uppfatta det som något fel. Det finns en hake, och det är att löntagaren och arbetsgivaren betalar två sorters avgifter, en landstingsskatt och en avgift i sjukförsäkringen. Att systematisera att medborgaren ska betala sin vård och behandling två gånger, både via avgift och via skatten till landstinget, går an att göra inom ett begränsat försök, ett projekt, för att göra analyser och för att korta köer, vilket vi gör inom ramen för Dagmar. Så i någon mening kan man säga att löntagaren, produktionen, betalar en del av vården och behandlingen två gånger, men mycket begränsat inom Dagmar, där man kan se och ha kontroll över vad som händer. Nu har landstingen möjlighet att utveckla sin verksamhet. De får mer resurser och har fått mer resurser. Landstingsskatten är till för att finansiera alla medborgares hälso och sjukvård och alla medborgares medicinska behandling, efter den medicinska prövning som läkare gör. Med hjälp av de samverkansmöjligheter som finns mellan försäkringskassor och hälso och sjukvården kan man tillsammans underlätta för att korta både köer och annat. Och där kan vi säkert göra mycket mer. FINSAM är inte svaret på
Herr talman! Nej, kanske det. Men rätta drivkrafter är svaret på Bo Könbergs fråga. För att göra det som är önskvärt för hela samhället, för de sjuka och för kostnaderna som vi har för detta, och för att göra det bättre än det är nu så är drivkrafter ett viktigt medel. Ingela Thalén ger nu bilden av att det som var möjligt inom ramen för FINSAM-försöken skulle vara möjligt i hela landet just nu och att Bo Könberg egentligen helt i onödan står och tjatar om detta. Men så är det ju inte. Så fort vi går utanför denna kammare och talar med någon som sysslar med detta ute i verkligheten så har de en helt annan bild av vad som är tillåtet än den som Ingela Thalén nu ger. Och om det inte var så, varför protesterade då alla landsting som blev av med möjligheten att fortsätta med detta efter 1997? Varför vill Ingela Thaléns partivänner på Försäkringskasseförbundets kongress eller i Landstingsförbundets styrelse häromveckan samma sak som jag, men inte som Ingela Thalén? Har de också missuppfattat allt detta? Herr talman! Som jag nämnde i mitt första inlägg så gjorde Ingela Thalén i slutet av 80-talet en viss omvändning av den dåvarande socialdemokratiska politiken genom att införa möjligheterna till Dagmar. Det var vi från Folkpartiet mycket glada över. Och de som har fått arbeta med detta runtom i landet har varit glada. Nu är det ju som så att jag väl känner Ingela Thaléns kompetens, kunskap och övertalningsförmåga. Jag har utsatts för den själv, bl.a. inom ramen för den stora pensionsreformen. Ingela Thalén, ta nu och använd den kunskapen, kompetensen och övertalningsförmågan och ta med sjukvårdsminister Engqvist och boka tid hos finansministern och statsministern och se till att reglerna ändras.
Herr talman! Rätta drivkrafter - ja.

Det kan vara en drivkraft, för man hittar en ny plånbok att systematiskt hämta pengar ur. Men det är inte den rätta drivkraften. För mig är den rätta drivkraften att var och en samhällsinstitution tar sitt ansvar. Jag är klar över, Bo Könberg, att det behövs smörjolja i systemet för att se till att den samverkan fungerar. Den smörjoljan är jag beredd, med min politiska övertygelse och mitt engagemang, att se till finns på rätt ställe. Men den rätta drivkraften är inte att systematiskt börja finansiera vård och behandling från försäkringskassevärldens sida när det är landstingens uppgift, och landstingen har medborgarnas pengar för att sköta denna uppgift. Tack, herr talman!

Herr talman! Carl G Nilsson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att den Europeiska livsmedelsmyndigheten ska få sitt säte i Sverige. Frågan om bildandet av en europeisk livsmedelsmyndighet har varit uppe för diskussion inom EU vid tidigare tillfällen men har då stupat bl.a. på finansieringen. Intresset för en myndighet har åter väckts i och med de senaste årens skandaler på livsmedelsområdet. Sverige föreslog redan våren 1999 att en EU myndighet borde skapas. Så har nu också föreslagits av kommissionen. Oavsett var den placeras kommer den att vara till stor hjälp i unionens arbete för att alla livsmedel som produceras i EU är säkra och att konsumenterna kan lita på att alla livsmedel de köper är säkra. EU har verkat för att de myndigheter som bildas ska fördelas rättvist mellan medlemsstaterna. Sverige och Finland har som nya medlemmar ingen EU myndighet. Den svenska regeringen har under flera år arbetat för att få en IT-myndighet till Sverige. Carl G Nilsson tror inte att det kommer att bli någon sådan myndighet. Frågan om en myndighet eller annat organ inom IT-området är emellertid ännu inte avgjord. Finland har tidigt signalerat ett starkt intresse för livsmedelsmyndigheten. Jag vill inte gärna konkurrera med vår nordiska granne om livsmedelsmyndigheten. Jag har därför givit mitt stöd för en lokalisering till Finland.
Herr talman! Tack för svaret, även jag med all respekt för jordbruksministern tycker att svaret är skäligen tunt. Jag kan förstå att det är tunt därför att om man räknar upp argumenten och skälen för att den här myndigheten skulle finnas i Sverige blir slutsatsen att driva frågan att den ska vara i vårt land. Jag hade förmånen att lyssna på Margareta Winberg på livsmedelsindustriernas årsmöte som var för ganska exakt en månad sedan. Där talade Margareta Winberg om vikten av att återställa förtroendet för säkra livsmedel och säker mat. Hon gav ett väl motiverat och väl förtjänt beröm till vårt eget livsmedelsverk i Sverige. Hon sade att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller frågan om säker mat och bra livsmedel. Det var efter att ha lyssnat på Margareta Winberg som jag skrev den här interpellationen om att myndigheten naturligtvis borde förläggas till vårt land. Sverige har verkligen goda förutsättningar för att vara värd för en sådan myndighet, eller en institution kanske är bättre för myndighet leder egentligen tanken lite fel. Det ska inte vara en myndighetsroll. Vår egen livsmedelsindustri i Sverige som är mycket omfattande och duktig stöttar verklingen tanken att vi skulle förlägga den hit. Olika institutioner som håller med mat och livsmedel i Skåne har verkligen uttalat sitt stöd som i sin tur har fått ett stöd från motsvarande institutioner i Danmark, vilket är intressant. Danska intressen stöttar att vi skulle stå värd för detta. Med andra ord: Det finns verkligt många goda argument för att vi borde verka för att få den hit. Nu skriver Margareta Winberg i sitt svar: "Oavsett var den placeras kommer den att vara till stor hjälp i unionens arbete för att alla livsmedel som produceras i EU är säkra och att konsumenterna kan lita på att alla livsmedel de köper är säkra." Det är i och för sig riktigt. Oavsett var den placeras tror jag att den kommer att göra ett fint jobb. Men frågan är var det är bäst. Jag tror för min del att det vore allra bäst om den placerades här. Min slutliga fråga till Margareta Winberg blir: Håller Margareta Winberg inte med om att Sverige skulle vara, och kommer att vara om vi lyckas, det bästa av värdländer för denna institution?
Herr talman! Det är väldigt härligt att höra Carl G Nilsson stå och tala om Sverige som det bästa av länder. Det är inte så ofta som ni moderater brukar framställa vårt land på det viset, men jag kan verligen hålla med om det. På livsmedelsområdet finns det, genom vetenskapliga undersökningar och annat, en väldigt god grund för att säga så. Våra svenska bönder och vår livsmedelsindustri och alla led i denna kedja är mycket bra och säkra. Det gör att jag brukar säga, och jag tycker att jag har fog för det också, att vi har världens bästa livsmedel i Sverige. Då skulle det, precis som Carl G Nilsson säger, leda till att vi ska be att få denna nya institution. Nu är det emellertid så att det inte bara är på livsmedelsområdet som vi är duktiga. Vi är duktiga på annat, inte minst på IT. Det är också en annan institution som vi diskuterar, och det gäller jämställdhet. Där är vi också bäst i världen. Vi ska vara väldigt stolta över att vi har många möjligheter därför att vi är bra. Då har vi gjort den bedömningen - och vi har också diskuterat detta med Finland - att vi i denna fråga stöttar Finland, som också är ett utomordentligt bra land när det gäller att producera livsmedel, det ska vi inte förglömma. Sverige ska i första hand försöka få till stånd ett IT-organ av något slag. Vi vet inte hur det går. Det är inte avgjort ännu, men till den dag det avgörs håller vi på den här inbördes ordningen mellan oss och Finland.

Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att det är särskilt konstigt att jag framhåller svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion. Det gör jag därför att vi faktiskt ofta är osams och inte har samma åsikt om vikten av att slå vakt om svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion - denna viktiga koppling som det finns mellan primärproduktionen och livsmedelsproduktionen. Vi upprepar ständigt behovet av att slå vakt om båda de näringarna tillsammans. Sedan säger Margareta Winberg i sitt svar att Carl G Nilsson inte tror att det kommer att bli någon IT myndighet. Det är jag förvisso inte ensam om att inte tro. Det har sagts från denna talarstol, och det har sagts av flera framträdande från regeringshåll att det får betraktas som "kört", som det heter, att det blir någon IT-myndighet över huvud taget. För resten: Varför ska det över huvud taget finnas behov av en IT-myndighet? Om det är någon fråga som är självgående i vårt land, i Europa och i världen i övrigt är det just IT-frågorna. De behöver vi politiker förvisso inte lägga oss i vare sig genom någon myndighet eller genom några andra institutioner, utan de är verkligen självgående. Jag menar alltså att vi har underlag för att påstå att det inte blir någon IT-myndighet. Därför är min fråga fortfarande obesvarad. Hur kan det komma sig att man från början inte drev frågan med de argument som Margareta Winberg själv räknar upp för att Sverige skulle vara ett lämpligt värdland för denna myndighet? Frågan är ju ännu inte avgjord. När jag nu hör Margareta Winberg själv hålla med om att Sverige är värdigt, och har kanske de bästa resurserna och den bästa kompetensen av alla för att vara värd för detta så undrar jag varför vi då inte drar slutsatsen att vi ska jobba för vårt eget land för en gångs skull.
Herr talman! Det där sista förstod jag inte. Skulle vi inte jobba för vårt land i andra sammanhang? Det är klart att vi gör! Men det är också så att EU-medlemskapet förpliktigar. Det gäller att se helheten - att se alla länders behov. Då måste man också ibland se till att göra överenskommelser som i just det specifika fallet, just då, gagnar - i det här fallet - Finland. Det är en sådan diskussion som vi har fört med Finland. Vi har inga olika meningar, och det är jag väldigt glad för, när det gäller Sveriges kompetens på det här området. Vi är duktiga på detta, och Sverige skulle mycket väl kunna vara värdland för en sådan här myndighet. Livsmedelsverket är nästan unikt i sitt slag med sin kompetens osv. Livsmedelsindustrin och primärproduktionen är också utomordentlig i Sverige. Vi skulle alltså mycket väl klara detta, precis som jag är övertygad om att vi på samma utomordentliga sätt skulle klara en IT-myndighet eller en myndighet för jämställdhet. Här står vi nu - när EU står i begrepp att fatta beslut om olika typer av institutioner. Vi kan tyvärr inte få alla tre, och därför har vi pratat med Finland och fört en diskussion. Den finske jordbruksministern har tagit upp detta på jordbruksministerrådet vid två tillfällen. Han har där fått mitt stöd, eftersom vi har gjort denna uppgörelse. Jag tycker nog att man ska hålla sådana ingångna uppgörelser. I längden gagnar det också vårt land.
Herr talman! Jag skulle bara kort vilja avsluta med att säga: Margareta Winberg säger nu att Sverige mycket väl skulle kunna stå värd för en sådan myndighet. Vi har en ny situation där vi ganska säkert, eller säkert, vet att någon IT-myndighet blir det inte. Då uppstår ett nytt läge, och då tycker jag att vi skulle kunna vara överens om att, i och för sig kanske passivt, säga: Vi är också beredda att stå värd för en livsmedelsmyndighet.
Herr talman! Vi vet ännu inte om det blir en IT myndighet eller ej. Så länge den frågan inte är avgjord ska vi inte spekulera i vad vi kan göra i stället. För övrigt tycker jag att det är rätt ohederlighet att i det läget frångå en uppgörelse som vi faktiskt har gjort med Finland. Det stöd som jag har givit på ministerrådsmötet till min finske kollega står fast.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat vilka åtgärder jag planerar att vidta i syfte att återupprätta svensk biodling till den nivå som är nödvändig för att jordbrukets och naturens behov ska kunna tillgodoses samt vilka åtgärder som jag avser vidta för att gällande lagar för bitillsyn och bisjukdomsbekämpning bättre ska efterlevas framöver. Inledningsvis vill jag framhålla att biodlingens framgångar är beroende av ett flertal faktorer, där varroakvalstret endast är en. Statens jordbruksverk har ett uppdrag att redovisa förutsättningarna för biodlingsnäringen i Sverige. Med utgångspunkt från jordbruks och livsmedelssektorn i sin helhet ska biodlingens tillbakagång analyseras liksom dess lönsamhet, konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Biodlingens betydelse för landskapsutvecklingen och för tillskapande av ett långsiktigt och ekonomiskt bärkraftigt jordbruk ska också vägas in och bedömas. I detta sammanhang ingår naturligtvis frågor som den minskade oljeväxtodlingen i landet. Frågan om hur och på vilket sätt varroakvalstret ska bekämpas har diskuterats fortlöpande genom åren. Jordbruksverket, som ansvarar för bekämpningen av bisjukdomar, har alltsedan år 1987 tvingats konstatera att kvalstret inte går att utrota. Strategin har i stället varit att förhindra spridning genom flyttningsrestriktioner m.m. För att de samhällen som trots förebyggande åtgärder har smittats ska kunna fortleva bekämpas kvalstren med hjälp av kemiska och alternativa metoder. De åtgärder som vidtagits har hållit utbredningen av varroa tillbaka, men sjukdomen är ändå under spridning i Sverige. Fortsatta insatser för forsknings och utvecklingsarbete vad gäller bekämpning av varroa behövs därför. Jag vill i det sammanhanget påminna om det EG-program som syftar till att stödja biodlingen inom gemenskapen. Sverige har i det nationella program som tagits fram prioriterat medfinansiering av projekt rörande bl.a. utveckling av mer effektiva och mindre arbetskrävande ekologiska metoder för bekämpande av varroa samt strategisk avelsverksamhet i syfte att få fram varroatoleranta bin. I den analys av biodlingsnäringen som Jordbruksverket för närvarande arbetar med ingår också konsekvenserna av varraoakvalstrets spridning i landet gällande lagar för bitillsyn och bisjukdomsbekämpning m.m. Vidare kommer EG kommissionen i år att överlämna en rapport till parlamentet och ministerrådet om tillämpningen av EG programmet. Denna rapport kan förväntas ge oss ytterligare kunskap om situationen för binäringen inom EU, särskilt vad gäller åtgärder för att bekämpa varroakvalstret.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på interpellationen om svensk binäring och honungsproduktion i kris. Jordbruksministern hänvisar i svaret främst till vad som för närvarande utreds och studeras inom Jordbruksverket i frågan, och även till EG kommissionens kommande åtgärder. Det räcker inte! Herr talman! I dessa dagar står stora delar av den svenska naturen i tidig försommarblomning. För alla som har förmåga att se och känna det under som för närvarande sker omkring oss ute i naturens verklighet är det inte utan att det skulle vara väldigt trevligt att kunna få tala positivt om blommor, bin och den verklighet som omger oss, och den betydelse som detta har både för naturen och för produktionen. Dessvärre måste jag med viss bestörtning tala om den kris som svensk binäring befinner sig i, och de problem som detta skapar. Sverige. Under en 20-årsperiod har antalet bisamhällen sjunkit från över 160 000 till 70 000, som handhas av ca 11 500 biodlare. En av orsakerna kan antas vara varroakvalstrets intåg i Sverige i slutet av 80-talet då kvalstret genom, av allt att döma, smuggling importerades hit. Myndigheterna gav tidigt upp i kampen mot kvalstret. Man talade om att det var omöjligt att förhindra utbredningen med kända metoder som använts i kampen mot andra bisjukdomar, och att varroan snabbt bedömdes sprida sig över landet. Nu, över tio år senare, kan dock konstateras att spridningen trots allt inte gick så snabbt som man då bedömde. Mot bakgrund av detta finns stark anledning att med eftertanke analysera vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att utrota kvalstret. Jag konstaterar med stort beklagande att det är första gången som svenska myndigheter har gett upp i kampen mot en smittsam husdjurssjukdom. Under flera år har inte tillsynen av bitillsynsmän överallt fungerat som avsett. De åtgärder som skulle ha vidtagits har försummats. Nu slås dessutom larm om att det finns för få bin i Sverige för att klara pollineringsbehovet som jordbruket, trädgårdsnäringen och naturen i övrigt har. En annan för binäringen oroande utveckling är den nu snabbt minskande oljeväxtodlingen i landet. I år har odlingen sjunkit till 50 000 hektar från att 1990 ha varit uppe i 150 000 hektar. Detta är väldigt oroande. Rapsen blommar huvudsakligen under försommartid, och det är då som naturen ger den mesta nektaren. De allt färre rapsfälten kommer långsiktigt att drabba binäringen hårt. Det är en extra belastning nu när binäringen är så svag. Vi vet ju att 70 % av den vilda floran också behöver pollineras för att allt ska lyckas. Jordbruksministerns svar innebär tyvärr inga nya grepp, och jag saknar det. Hänvisningarna till Jordbruksverket och EU-kommissionen är inte heller övertygande. Vi vet ju att det som skett under de tio senaste åren från den sidan har varit undermåligt. Jag vill därför fråga om inte jordbruksministern ändå är beredd att ta upp frågan om oljeväxterna igen. Chansen har funnits, men den har inte tagits. Jag vill också fråga om man inte skulle kunna ompröva bekämpningen av varroakvalsret, så att den blir effektivare än vad den hittills har varit.
Herr talman! Det är kanske inte bara för binas skull som vi behöver prata positivt om blommor och bin. Vi har ett lågt födelsetal i Sverige som skulle behöva höjas. När det gäller varroakvalstret förstår jag inte riktigt vad Ingvar Eriksson menar. Vad ska vi göra mera? Har Ingvar Eriksson några andra metoder att bekämpa den sjukdomen? Säg det i så fall! Om det är bra förslag, är det klart att jag gärna tar åt mig dem och vidareförmedlar dem till Jordbruksverket. Det är riktigt som Ingvar Eriksson säger att det under senare delen av 80-talet och hela 90-talet har skett en minskning av antalet biodlare. Därför är det glädjande att vi nu kan se att Jordbruksverkets och biodlarorganisationernas statistik visar att den här negativa trenden faktiskt har vänt. Antalet bisamhällen beräknas nu ligga på samma nivå som under Ingvar Eriksson tar upp frågan om oljeväxterna, och detta är någonting som händer nu. Men under hela 90-talet har antalet biodlare gått ned, trots att vi har haft detta högre stöd för oljeväxtodling som Ingvar Eriksson efterlyser och tycker att vi ska fortsätta med. Det har alltså inte hjälpt. Nu sker det ett generationsskifte i odlarkåren. Det är väldigt bra. Det är mycket viktigt att vi nu försöker engagera yngre odlare, samtidigt som vi självfallet ska hjälpa de äldre odlarna att klara de nya krav som bekämpningen av varroakvalstret ställer. Jordbruksverket har sin bekämpningsstrategi. Den har varit effektiv, men själva sjukdomen är, såvitt jag förstår och enligt Jordbruksverkets bedömningar, inte möjlig att utrota. Andra husdjurssjukdomar kan man isolera, eftersom korna och grisarna inte flyger. Men det gör bina. Därför kan man inte hålla dem på en plats och isolera dem på samma sätt som man kan göra med andra husdjur. Om Ingvar Eriksson har något bättre förslag så säg det! Om jag tycker att det är bra ska jag gärna förmedla det vidare.
Herr talman! Jordbruksministern håller i stort med om problemens omfattning och tar upp detta med oljeväxtodlingen och även detta med rekryteringen och varroakvalstret. Jag tog faktiskt upp frågan om bekämpning av varroakvalstren redan för tio år sedan. Det är t.o.m. elva år sedan. Det är därför jag känner en viss bestörtning när jag tänker på den nonchalans som har visats från verkets sida när det gäller att pröva andra metoder. Man har från början bestämt sig för att detta inte går, och man har pekat på vad som har hänt i Europa. Men man har inte försökt från början. Det finns alltså biodlare, inte minst i Halland som jag känner väl till, som har kämpat för andra metoder och inte vunnit någon som helst förståelse för detta. Jag beklagar det. I Halland har de t.ex. helt utrotat andra bisjukdomar. De har den uppfattningen att det skulle gå med denna också. Men om man släpper efter så som Jordbruksverket har gjort i södra Sverige - för det är främst där olyckorna från början har hänt - där bitillsynsmännen inte fungerar, blir följderna sådana som de nu är. Vi befinner oss nu i en krissituation. Mot den bakgrunden är det klart att jag ser positivt på det som nu äntligen har börjat hända i verket, men jag känner ändå på mig att det inte kommer att räcka. Man har alltså gett upp bekämpningen av en smittsam husdjurssjukdom. Det är ett faktum, och det är djupt beklagligt. Det är riktigt att vi i höstas tog upp frågan om stöd till oljeväxterna. Men eftersom detta inte gick att klara på annat sätt ville vi att man skulle bedöma oljeväxterna som en miljövänlig gröda. Med facit i hand kan man nu se att de effekter som en bra oljeväxtodling i landet skulle haft när det gäller påverkan på binäringen skulle vara väldigt positiva. Därför är det väldigt oroande att oljeväxtodlingen sjunker så kraftigt som den nu gör. Jag vet att det förekommer forskning för att få fram nya sorter som ska kunna ge bättre skördar och på det sättet kanske leda till en bättre lönsamhet framöver. Men en god hjälp hade varit en form av miljöersättning, en positiv stimulans, just för att öka odlingen. Det hade varit möjligt om jordbruksministern hade velat ställa upp på detta. Det jordbruksministern säger om rekryteringen av biodlare är givetvis positivt, men jag har en orolig känsla av att om man inte lyckas få bort den här sjukdomen och om man inte lyckas få ett positivt resultat i binäringen kommer dessa unga odlare att ge upp, och det är ju väldigt negativt. Här har vi gemensamma intressen, jag vill gärna säga det, över alla partigränser att försöka åstadkomma något positivt. Men jag tycker tyvärr inte att jordbruksministern har kunnat visa på några tendenser i den vägen i den här debatten hittills.
Herr talman! Bedömningen att utrotning av varroakvalster inte är möjlig gäller fortfarande. Det är en bedömning som är allmänt erkänd. För att utrota det här kvalstret måste alla smittade samhällen, inklusive smittade vilda bin, dödas, eftersom de alltid kan återinfektera tambina. Smittan är svår att upptäcka eftersom angreppen har varit ytterligt små. Smittspridningsrisken är dock naturligtvis beroende av bitätheten. Därför har Sverige haft lättare än t.ex. Belgien, som Ingvar Eriksson själv tog upp, att kontrollera spridningen av smittan. I Belgien har man ännu tätare mellan bisamhällena än vad vi har i Sverige. Inom Sverige kan vi se att det är i södra Sverige sjukdomen finns, medan den ännu inte har kommit till norra Sverige eftersom det är långt mellan bisamhällena där. Tyvärr tror jag att det än så länge är ett önsketänkande att man ska kunna åstadkomma en total utrotning av sjukdomen. Det betyder naturligtvis inte att jag accepterar det. Jag tror att det är så just nu, men Jordbruksverket har det här uppdraget. Det är klart att Jordbruksverket hela tiden också har uppdraget, och det känner de också, att hitta andra och om möjligt mer effektiva metoder för att utrota sjukdomen. Forskning och utveckling går ju hela tiden framåt. Vi ska väl inte tro att den inte går framåt på det här området. Därför kan vi inte säga hur det blir i framtiden. Men just nu ser det bekymmersamt ut på grund av det jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att bina, till skillnad från korna och grisarna, flyger.
Herr talman! Jag håller med om att det är lite skillnad mellan kor och grisar och bin. Men för den skull är det ju inte omöjligt att se mer realistiskt på det hela. Det är tunt med biodlare i Sverige. De har varit dubbelt så många förr - både dubbelt så många bin och dubbelt så många biodlare. Därför menar jag att man borde ha varit mer frikostig när det gäller stöd till alternativa åtgärder. Det har funnits sådana förslag. Jag hoppas att jordbruksministern vill vara vänlig och sätta sig mer in i det. Jag kan också anvisa biodlare som är beredda att ge den informationen. Det skulle vara glädjande eftersom läget är så allvarligt i dag. Jag tror att jordbruksministern skulle ha vissa vinster att göra om hon verkligen tog de kontakter som jag kan hänvisa till. Så till detta med att ge upp kampen, som man så enkelt har gjort. Jag delar inte uppfattingen att det är omöjligt. Har man den uppfattingen från början som man hade redan 1989 att det var omöjligt - och jag har haft debatter med tidigare jordbruksministrar om detta - kommer man ju inte framåt. Det beklagar jag. Därför hade jag hoppats att jordbruksministern skulle kunna ta ett nytt grepp och tro mer på alternativa möjligheter i det här fallet. Sedan är det givetvis så att det är vissa svårigheter med vilda bin, men man får inte överdriva detta. Varför har det tagit 10-12 år innan hela Sverige är smittat? Man sade att inom ett par tre år skulle hela Sverige vara nedlusat av varroakvalstret. Men det hände inte. Det är mot den bakgrunden jag tycker att man ödmjukt ska analysera vad som har hänt, gärna erkänna de fel som är begångna och inför framtiden ta initiativ till nya lösningar.
Herr talman! Nu är det inte så, Ingvar Eriksson, att vi inte har kontakt med biodlare. På varje område som vi hanterar på Jordbruksdepartementet har vi kontakter med näringen och de olika branschorganisationer som finns, inklusive biodlare. Självklart är det så. Men de har inte lyckats övertyga oss om att de s.k. alternativa metoderna är verksamma på det sätt som Ingvar Eriksson hävdar. Jag är inte själv expert, jag är politiker. Jag får expertutlåtanden och ska göra bedömningar. Hittills har jag tvingats göra den bedömningen att man med de metoder som finns i dag inte kan utrota kvalstret. Det kan jag mycket beklaga. Det är väl ingen som önskar att bin ska dö och utrotas. Varför har det då inte tagit så lång tid? Det kanske är en sådan där obesvarad fråga. Men det har ju också att göra med att Sverige är långt och att det är glest mellan vissa bisamhällen. Det sprids fortfarande, framför allt i södra och mellersta Sverige, medan det inte finns i norra Sverige. Och det ska vi vara tacksamma för. Självfallet ska vi ödmjukt analysera, och det är också det Jordbruksverket gör. Man försöker finna nya vägar hela tiden. Man tittar på om man kan ändra metoder, om man kan hitta alternativ som är bättre. Det är Jordbruksverkets uppdrag, och det gör man också. Vi kan båda bara hoppas att man så småningom kommer att lyckas med detta. På den punkten är vi fullständigt överens: Målet måste vara att man lyckas.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om regeringen kommer att medge den nödvändiga revideringen av tidsplanen för omställningen av äggproduktionen i Sverige, samt om regeringen kommer med förslag om ekonomisk stimulans i form av bidrag, lån eller borgen, i syfte att möjliggöra en förtida omställning av äggproduktionen i Sverige. I dagsläget finns det knappt 6 miljoner värphöns i Sverige. Dispens från kravet på rede, sittpinne och sandbad har beviljats för ca 4 miljoner höns. Dispenserna kommer att successivt löpa ut under tiden fram till utgången av år 2002. När dispenserna löper ut kan producenterna ställa om till system för frigående höns eller till burar som uppfyller hönsens funktionskrav. De s.k. inredda burarna genomgår för närvarande ny teknikprovning och är ännu inte fritt tillgängliga för användning. Det första fabrikatet som prövas förväntas bli godkänt sommaren 2000 och övriga under år 2001. De inredda burarna kommer alltså att börja finnas tillgängliga på marknaden vid den tid då många dispenser löper ut. Efterfrågan på inredda burar kan då under en kortare period komma att överstiga tillgången. Det kan därför finnas behov av att tillåta äggproducenter som ingått avtal om köp av nya system i avvaktan på leverans av den nya inredningen fortsätta med sin produktion i befintliga burar. Krav kommer emellertid att ställas på att de befintliga burarna håller en hög djurskyddsnivå. Vad gäller den ekonomiska situationen har äggnäringen haft över tio år på sig att förbereda en omställning från de traditionella bursystemen. Många producenter har också redan ställt om till de olika system för frigående höns som finns att tillgå. Oavsett förbudet mot de traditionella burarna är i dag många av burarna av äldre modell och bör bytas ut. Inom ramen för Miljö och landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2000-2006 avser Sverige att införa ett stöd till investeringar i jordbruksföretag. I normalfallet kan stöd ges med upp till 30 % av stödberättigade investeringskostnader. Detta stöd kan utgå till samtliga sektorer inom jordbruket. Även äggproducenter som ställer om till alternativa inhysningssystem kan därför vara berättigade till investeringsstöd.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen om förändring av inhysningssystemet för värphöns. Svaret innebär en redovisning av det inslag i handlingsplanen för en omläggning av den svenska äggproduktionen som nu pågått i över tolv år utan att ännu visa på någon egentlig framgångsrik lösning på det problem man avsåg att klara av. Jordbruksministern talar om att dispenser från kravet på rede, sittpinne och sandbad i nya burar givits, men att dessa successivt kommer att löpa ut under tiden fram till utgången av år 2002. Då dispenserna löper ut menar jordbruksministern att producenterna ska kunna gå över till system för frigående höns eller till burar som uppfyller funktionskraven. Hur detta ska kunna ske som avsetts är en gåta, då ännu inga inredda burar godkänts för användning. För närvarande pågår provning av ny teknik, och det första fabrikatet som prövas förväntas bli godkänt nu i sommar och övriga först nästa år. Helt uppenbart finns ytterligare problem att lösa innan marknaden i välbehövlig konkurrens kan erbjuda de alternativ som såväl producenter som finansiärer - jag tänker då på bankerna - är beredda att satsa på finns tillgängliga. Jordbruksministern säger också som svar på min fråga om revidering av tidsplanen att äggproducenter som ingått avtal om köp av nya system i avvaktan på leverans av den nya inredningen ska kunna få fortsätta att producera i befintliga burar. Det är väl gott och väl. Men statsrådet är också kritisk till att 10-12 år förflutit utan att omläggningen från de traditionella burarna till de nya inredda kommit till stånd. Med tanke på att forskning och försök kring de inredda bursystemen först efter beslut 1997 kom i gång för fullt är det inte konstigt att så lite skett. Problemen är stora. En annan betydelsefull faktor är givetvis den under lång tid rådande låga lönsamheten inom äggproduktionen. Detta är i dagsläget också ett mycket allvarligt problem. Varken bankerna eller producenterna är beredda att med så låg lönsamhet som den nu rådande göra de ekonomiska satsningar som näringsgrenen behöver för att klara omställningen. Risken är mycket stor att många lägger av i stället. Även om jordbruksministern ställer i utsikt att medel inom ramen för Miljö och landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2000-2006 ska kunna gå även till äggproducenters framtidssatsningar ser jag det som orealistiskt att klara de ambitioner som den svenska regeringen och för den delen också riksdagen har haft och har för omställningen. Det är fråga om investeringar på totalt minst mellan 500 och 700 miljoner kronor för att klara omställningen för ca 4,5 miljoner hönsplatser inom några få år. Herr talman! Frågan måste nu bli: Har jordbruksministern några tankar kring hur omställningssträvandena i praktiken ska kunna bli framgångsrika, sett mot bakgrund av den reella verklighet jag här har tagit upp? Dessutom är frågan om ifall jordbruksministern fortfarande har inställningen att den svenska äggproduktionen framöver ska leva kvar i nuvarande omfattning i hög grad berättigad i den nu aktuella situationen.
Herr talman! Det är ju så att de 3,7 miljoner hönsplatser som ska bytas ut inte kommer att bytas ut under ett enda år. Dispenserna löper ju successivt ut, och över 1 miljon hönsplatser berörs redan år 2001. Man får heller inte glömma att de inredda burarna inte är det enda alternativa systemet för producenterna. Högbeläggningssystemen för frigående höns godkändes hösten 1998. Det finns också olika former av lågbeläggningssystem att välja på. Återigen undrar jag, liksom i min föregående debatt med Ingvar Eriksson, vad Ingvar Eriksson egentligen vill. Jag förstår det inte riktigt. Jag kan ana att det under allt detta - precis som 1998 när vi i jordbruksutskottet diskuterade den nya djurskyddslagen - finns en grundläggande kritik mot djurskyddslagens konsekvenser på det här området. Vi har sedan 1988, när beslutet fattades, haft tolv år på oss, men som alltid är det först när man riktigt sätter tummen i ögat på en näring som den förstår att det är allvar. Nu är det allvar, och nu ska det ske. Vad mer vill Ingvar Eriksson att regeringen ska göra? Jordbruksverket arbetar med övergångsregler, och regelverket är nu föremål för remiss. Vi kommer att kunna stödja övergången ekonomiskt genom det nya miljö och landsbygdsstödet. Vad mer ska jag göra? Är det inte i själva verket så att Ingvar Eriksson ogillar det beslut som sade att de gamla och dåliga traditionella burarna ska upphöra?
Herr talman! Jag tar först upp det sista, att jag skulle vilja behålla de gamla och dåliga burarna. Nej, förvisso inte, fru jordbruksminister, men man måste faktiskt kunna visa att man har ett bättre alternativ, som är långsiktigt gångbart och som man kan få investerare att satsa på. Annars står vi och stampar på samma fläck, och resultatet kommer bara att bli att svensk äggproduktion minskar, på sikt kanske så kraftigt att vi blir väldigt beroende av import av ägg. Jordbruksministern svarar inte på frågan om hon är beredd att kämpa för att vi ska behålla nuvarande omfattning av äggproduktionen i landet. Det är uppenbart att man måste ge näringen tid i ett läge där det inte finns några alternativ framme. Att i praktiken på två till tre år byta ut alla hönsplatser är, som jag ser det, omöjligt. Vi är i utskottet ganska överens om tagen, men jag tror att man måste ge näringen möjlighet att gå fram successivt, steg för steg. Det är i många fall fråga om stora producenter. Låt dem få tid att bygga om steg för steg, ett hus i sänder, så att de får viss tid på sig. Jag bedömer att det kommer att ta mellan fem och sju år att i praktiken genomföra detta. Vi kan jämföra med vad som gäller i övriga EU, där man har tid på sig fram till år 2012 för att göra denna omställning. Jag undrar om jordbruksministern inte är beredd att titta lite grann på en lösning som kan ge näringen en chans. Jag tror att verkligheten är sådan att man blir tvungen till detta. Jag är mycket väl medveten om att jordbruksministern inte vill avstå från att sätta tummen i ögat på näringen, men jag är rädd för att jordbruksministern lär bli tvungen att avstå från det om man inte ser verkligheten som den är.
Herr talman! "Verkligheten som den är" - det är att de som producerar ägg har haft tid på sig sedan 1988 att ställa om systemen. Förvisso fanns det då inte några andra inredda burar än de som ingick i studier som leddes av Tauson i Uppsala, men man hade möjlighet att gå över till system med frigående höns. Det är också många som har gjort det. Vi beräknar att mellan 20 och 25 % av det totala antalet inhysningssystem är system med frigående höns. Det finns ett intresse för sådana, och det intresset kommer säkert att öka när vi så småningom inom EU kommer att fatta beslut om en märkning av äggen. Det kommer om kommissionens förslag går igenom sannolikt att göras skillnad mellan ägg från ute frigående höns, inne frigående höns och burhöns. Man kommer att klassificera de olika typerna av burar för burhöns i inredda burar och gamla traditionella burar. Detta är också en metod att från konsumenternas sida sätta press på producenterna. Enligt undersökningar som vi har gjort i Sverige tror alltför många konsumenter i dag att de köper ägg från frigående höns trots att de i själva verket köper ägg från burhöns. Jag tror att märkning kommer att ha en bra effekt på detta. Det är vidare så att Sverige har en unik prövning av ny teknik. Folk från olika delar av EU har kommit och tittat på den. Den är ett sätt att se till att de nya metoder och system som introduceras verkligen är bra och håller på sikt. Det är därför viktigt att hålla fast vid prövning av ny teknik också när det gäller burar. Jag vill tillägga att jag tycker att det är särskilt glädjande att Sverige också i det här avseendet har gått före i EU. Jag bor själv granne med Pelle o. Lisa AB, ett företag som har de nya typerna av burar. Man har kommit dit från alla EU:s olika hörn och studerat dessa. Resultatet blev att vi jordbruksministrar kunde fatta ett beslut som innebär att man också i de andra EU-länderna på sikt kommer att tvingas gå ifrån de gamla och dåliga burarna för att anamma den svenska idén. Jag tycker att vi ska vara ganska glada och kanske en smula stolta över detta. För övrigt vill jag naturligtvis att vi ska kunna fortsätta att producera svenska ägg på samma vis som vi har gjort. Vi är i dag i stort sett självförsörjande utom vad gäller påsken. Det är min ambition att vi ska fortsätta att vara det.
Herr talman! Jag tackar för det sista beskedet, att jordbruksministern är beredd att kämpa för att svensk äggproduktion ska behålla sitt grepp om den svenska marknaden. Med tanke på alla de problem bl.a. med salmonella på andra håll som vi ofta har fått höra talas om är det väldigt angeläget att vi klarar den uppgiften. Det är också därför som jag är så angelägen om att vi måste vara realistiska och ge svenska äggproducenter chansen att klara denna viktiga uppgift. Vi vet att lönsamheten i dag är väldigt låg. Om vi sätter konsumtionsindex 1990 till 100, är det i dag i allmänhet 128. Om äggprisindex var 100 år 1990 är det 108 för konsumenterna i dag. Priset har inte gått upp mer. Motsvarande producentindex är i dag 81. Det vittnar om den dåliga lönsamheten. Det är inte trovärdigt att räkna med en så snabb omställning som man kräver, med tanke på de enorma kostnader som det innebär. Mot denna bakgrund behövs det stimulanser för att klara de investeringar som måste till. Jag är också ganska övertygad om att det behövs en reviderad plan över hur snabbt det i praktiken ska kunna gå till. Det är uppenbart att det är marknaden som avgör. Är konsumenterna beredda att betala ett merpris löser sig problemet, men det importeras ju också ägg utifrån. Sådana har tidvis kommit in på ett ganska osunt sätt från grannlandet Finland. Frågan är om jordbruksministern har styrkan att klara det problemet, så att man kan få konkurrera på rimligt lika villkor. Det är helt avgörande för om vi ska lyckas med ambitionen att få ett bättre inhysningssystem för värphönsen i den framtida svenska äggproduktionen. Jag hoppas att jordbruksministern tar allvarligt på det här. Jag tror nämligen att det inte är lika enkelt som statsrådet har för sig att det är.
Herr talman! Beträffande en reviderad plan vill jag säga att det i praktiken är en sådan som Jordbruksverket just nu gör när det ser över hur övergångsreglerna ska utformas. Men det betyder inte att vi kan dra ut på övergången och att vi kommer att godkänna att man håller på med de gamla burarna i all oändlighet. De ska bort. Vi ska också göra allt vad vi kan för att ekonomiskt bistå dem som nu är beredda att genomföra en övergång. De som behöver dispens ska under vissa villkor kunna få det, inte generellt. Det kan kallas en reviderad tidsplan, om det känns bättre så. Importen har framför allt kommit från Finland, och den har inte nämnvärt påverkat totalen, utan det är mera i gränstrakterna som den förekommer. Ett av de stora problemen tycker jag är marknadsföringen, som är handelns och producenternas ansvar. Den har kanske inte till fullo fungerat. Det ser man på de undersökningar som visar att konsumenterna tror att de köper sprättägg och ägg från frigående höns medan det i själva verket är fråga om traditionella burhönsägg. Därför kommer jag att själv leda en grupp för svensk mat, och jag kommer att kalla till ett första sammanträde nu inom kort, för att visa och försöka göra tydligt för konsumenterna skillnaden mellan svensk produktion och import. Det är inte så att vi ska använda några pekpinnar mot konsumenterna. Det är alltid deras fria vilja som gäller. De ska få välja själva utifrån olika alternativ. Men för att kunna göra ett fritt val måste man veta. Man måste då också veta det mervärde som den svenskproducerade maten har jämfört med den importerade. Det vill jag gärna vara med och synliggöra och tydliggöra.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det ankom i god tid, flera dagar i förväg, vilket jag uppskattar. Dock hade jag uppskattat om statsrådet inte hade buntat ihop flera interpellationer i samma svar. Dessutom tycker jag att frågeområdena går att särskilja ganska tydligt i det här fallet. Ännu mer hade jag uppskattat om svaret hade bringat klarhet i mina frågeställningar. Men statsrådet nöjer sig med att hänvisa till kommande proposition i slutet av maj. Eftersom det är så nära förestående måste det väl ändå vara så att statsrådet har ett hum om innehållet när nu beredningen är i gång på högvarv. Herr talman! Ingegerd Wärnersson menar att det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning som omsorgsbehovet kommer att öka ute i kommunerna. Statsrådet underkänner Kommunförbundets beräkningar och vill själv se resultatet innan besked kommer. Det menar jag är fullkomligt skandalöst. Självklart måste regeringen kunna ge ett besked till kommunerna, en signal om vad det är som ska gälla. Om omsorgsbehovet ökar markant och de av regeringen med stödpartier avsatta medlen inte räcker måste finansieringsprincipen gälla fullt ut. Eller har Ingegerd Wärnersson någon annan avsikt? Det kan inte vara så ytterligare en gång att kommunerna ska stå för fiolerna och de ökade kostnaderna i en totalt genomreglerad socialiseringsverksamhet. Är statsrådet beredd att säga att finansieringsprincipen kommer att tillämpas, eller ska kommunerna stå för kostnaderna utöver statsbidraget? Tala om det för alla kommunpolitiker som nu försöker beräkna sina kostnader och lägga fram en budget för år 2001, 2002 och 2003. Det är den problematik man sitter med ute i kommunerna. Det måste vara klart från regeringen vad det är som gäller. Jag oroar mig stort för framför allt två saker när det gäller maxtaxan. Det första handlar om bristen på valfrihet för kommunerna. I själva verket är detta ett brott mot den kommunala självstyrelsen. Man åläggs en verksamhet men får inte själv utforma den, utan den genomregleras av en rad detaljregleringar. Det är också en brist på valfrihet för de enskilda familjerna. 100 000 kr per år till den förälder som har sitt barn på dagis men inte ett öre till den förälder som har sitt barn hemma eller hos en privat dagmamma? Varför har Ingegerd Wärnersson - som jobbat som rektor, med det rättvisepatos som brukar vara ett honnörsord för alla rektorer - bara kvar ett solidaritetspatos med partiet? Jag tror faktiskt inte att alla sledamöter här i riksdagen i själ och hjärta tycker att maxtaxan är det bästa som har hänt på familjepolitikens område. Det andra som jag oroar mig över är kvaliteten ur ett barnperspektiv. Är det rimligt, Ingegerd Wärnersson, att barn har och får arbetsdagar på dagis på upp till tio timmar? Vilken treåring orkar det, och vilken treåring behöver det? Hyser Ingegerd Wärnersson några farhågor om att barn i något fall har för lång vistelsetid, dvs. mer än vad som gagnar barnet? När regeringen nu ivrar att få ut alla på arbetsmarknaden mycket och länge finns det risk att det kan ske på barnens bekostnad. Vad anser Ingegerd Wärnersson vara en maxtid för dagisdag?
Herr talman! Jag får börja med att tacka skolministern för svaret. Skolministern har valt att sammanföra svaret på min interpellation som rör den allmänna förskolan med ett svar på Maria Larssons interpellation som rör maxtaxan. Jag tvingas då konstatera att skolministern väljer att med endast 14 rader kommentera de två - som jag uppfattar det - viktiga frågor som jag har ställt till skolministern. Eftersom det har gått lång tid sedan reformen första gången aviserades kunde man möjligtvis vänta sig att skolministerns svar skulle ge något mer än vad det gör. Herr talman! Regeringens aviserade reform maxtaxa innehåller enligt vad som har presenterats olika delar som ska införas vid olika tidpunkter. Min avsikt är att endast diskutera den del som rör allmän förskola, som ska omfatta 525 timmar om året och vara avgiftsfri för fyra och femåringar. Regeringen säger att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att anordna allmän förskola men att den ska vara frivillig för barnen. Det är alltså en skillnad mot maxtaxan, som enligt regeringens presentation ska vara frivillig för kommunerna. De resonemang som regeringen för kring barns olika pedagogiska förberedelser före skolstarten förs fram som ett huvudargument för genomförandet av allmän förskola. I en precisering som regeringen gör av konsekvenserna av reformen beskriver regeringen att den berör främst landsbygdskommuner, övriga mindre kommuner, barn till föräldralediga, invandrarbarn, barn i utsatta bostadsområden och barn till hemarbetande, och det är just det som jag önskar diskutera i dag. Herr talman! Hur kan det se ut i en liten glesbygdskommun? Ja, jag ska ta ett exempel - Hössjö som ligger utanför Umeå. Där har man lagt ned daghemmet, och familjedaghem är den omsorgsform som finns att tillgå. Men det kan ju också vara så att familjedaghem är en omsorgsform som många föräldrar önskar för sina barn; det är en omsorgsform som ger trygghet till barn och till vuxna. Man tycker att det är en alldeles utomordentligt bra verksamhet.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 Det är det min fråga i dag handlar om. Sedan tillägger skolministern att det är föräldrarna och inga andra som avgör om barnet ska delta. Ja, min förhoppning är att det är skolministerns uppfattning att det är föräldrarna som ska avgöra vilken omsorgsform barnet ska ha. Men det får också en konsekvens; det är ju just detta som är den springande punkten. Vad som erbjuds, vilken omsorgsform det handlar om, avgör också hur stort deltagandet blir. Därmed är det också avgörande för hur många barnfamiljer som tar del av en reform som man är med och skattefinansierar. Detta måste skolministern ge svar på. Min andra fråga återkommer jag till i min replik, eftersom den är avhängig skolministerns svar på min första fråga, som alltså är: Kommer reformen att omfatta även familjedaghem när det gäller tre timmars avgiftsfri omsorg för fyra och femåringar?

Herr talman! Gunilla Tjernberg har ställt ett antal relevanta frågor kring den s.k. allmänna förskolan som rör olika kostnader och frihetsgrader i systemet. Jag väljer här att ta upp frågan ur ett rent pedagogiskt perspektiv. Det vi hittills sett av förslaget säger att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att anordna förskolan, att den ska vara avgiftsfri och att den ska omfatta 525 timmar om året eller tre timmar per dag. I övrigt sägs ingenting om innehållet utan man hänvisar till propositionen som kommer nu i maj. Min fråga blir då: Vad syftar den allmänna förskolan till egentligen? Vilka problem vill skolministern lösa med hjälp av den allmänna förskolan? Vilken skillnad i pedagogisk uppläggning blir det mellan den vanliga förskolan för 4-5-åringar och de här tre timmarna? Siktar den allmänna förskolan på en direkt skolförberedande verksamhet med större tonvikt på läsningens och matematikens mysterier osv., eller är den allmänna förskolan att se som ett förstadium till förskoleklassen? Ser vi här ett första steg mot en tolvårig skola från fyra till sexton år? Behöver lärarutbildningarna förnyas som ett resultat av reformen? Ja, herr talman, frågorna blir många därför att vi hittills inte sett något av vilket innehållet i den allmänna förskolan ska vara. Jag har förståelse för att skolministern inte i detalj kan beskriva hur det blir när propositionen så småningom kommer, men det vore ändå intressant att höra några synpunkter som kan kasta lite ljus över de pedagogiska tankar som utgör grundfilosofin bakom den aviserade förskolan. Grundskolans kvalitet behöver onekligen höjas, varför man kan fråga sig om en reform av det här slaget är den viktigaste av alla. Vi har i dag en skolplikt som är nio år och en frivillighet i förskoleklassen. De allra flesta barn går också i förskoleklass - ungefär 75 % av våra barn går i någon form av barnomsorg. Visst är det så att barnen i tidigare år är väldigt receptiva och har inlärningsmöjligheter som är fantastiska. Men frågan är om slutprodukten - produkten i slutet av utbildningskedjan - blir bättre med en allmän förskola. Jag tillåter mig faktiskt att tvivla på det. Om inte grundskolan förmås blir bättre än den är i dag är sådana insatser i ett tidigare skede tämligen bortkastade enligt mitt sätt att se. Barn måste få vara barn, där leken och den trygga omsorgen sätts i främsta rummet. Tids nog och mycket individuellt mognar barnens intresse och förmåga att tillgodogöra sig det som är skolans huvuduppgift att tillhandahålla, nämligen kunskap och bildning. Den överpedagogiserade vardagen - som jag väljer att kalla det - för barnen tror jag faktiskt i många stycken motverkar det goda syfte som man har. Herr talman! Jag är intresserad av att lyssna till skolministerns motiveringar till den allmänna förskolan, motiveringar som sträcker sig längre än att man vill ge alla barn möjlighet att gå i densamma. Vad är själva grunden till detta, vari ligger den pedagogiska vinsten och vilka pedagogiska konsekvenser får reformen för det övriga skolväsendet?

Herr talman! Statsrådet hinner inte besvara alla frågorna. Det i sig indikerar väl att det är lite knasigt att slå ihop interpellationer på det här sättet, när så många frågor hänger i luften. Uppföljning av reformer är en självklarhet. Det är nästan så självklart att det inte behöver uttalas. Men fortfarande kvarstår problemen för kommunerna att hantera detta, eftersom de inte vet om finansieringsprincipen kommer att tillämpas. På den punkten fick jag inga svar alls av statsrådet, så jag upprepar den frågan. Valfriheten för kommunerna är en chimär. Vilken kommun har i dag råd att avstå ifrån den stora pengapåse som regeringen lockar med om man genomför regeringens politik? Inte ens de borgerligt styrda kommunerna kommer att kunna göra det, eftersom de helt enkelt inte har råd att avstå. Det är i princip inget fritt val för kommunerna. Det måste man tala om i klartext. Man kan tala om frivillighet, men den är enbart en chimär. Jag uppskattar att Ingegerd Wärnersson uttalar en respekt för familjens fria val. Men i det borde också ligga att föräldrar som inte väljer offentligt producerad barnomsorg ändå ska kunna få utdelning i form av att de får använda sig av de resurser som har ställts till svenska föräldrars förfogande. Inte enbart den offentligt producerade barnomsorgen ska omfattas, utan föräldrarnas val ska också respekteras i ekonomiskt hänseende. Här går den stora skiljelinjen mellan Ingegerd Föräldrarnas val måste vara giltigt också i ekonomiskt hänseende. Den väg man väljer ska kunna generera ett visst ekonomiskt tillskott. Man ska inte exkluderas från alla subventioner bara för att man gör ett val som inte överensstämmer med regeringens politik. När det gäller frågan om vistelsetid tolkar jag Ingegerd Wärnerssons svar som att en vistelsetid mellan sex och sex är acceptabel för ett barn, eftersom de flesta dagis har öppet dessa tider. Det finns ingen gräns, utan det är upp till föräldrarna att avgöra. Regeringen är inte beredd att gå in och opinionsbilda på det här området. En maximal tid för föräldrar i arbete är ju vad som ligger till grund för reformen. Det sägs ganska klart ut i vårpropositionen. Jag vill lägga till en fråga som jag inte hann med i mitt första anförande. Regeringen delar ju i sin godhet ut extra kvalitetsförstärkningspengar till kommunerna, mer personal, alltså. Det är jättebra, för det behövs. Men varför, Ingegerd Wärnersson, är det bara de kommuner som inför maxtaxan som får del av pengarna? Ponera att någon kommun anser sig ha råd att avstå. Då får man inte del av kvalitetsförstärkningspengarna. Jag vill ha en förklaring till detta. Varför har de kommuner som väljer att inte införa maxtaxan inte behov av kvalitetsförstärkning? Vad grundar man det beslutet på? Ingegerd Wärnersson har också undvikit att besvara den frågan i interpellationssvaret.
Herr talman! Jag tvingas konstatera att jag inte fick något svar på min fråga i skolministerns första replikskifte. Det gör mig ytterligare bekymrad, eftersom jag hade ännu en fråga som jag ville diskutera. Jag tolkar detta som att skolministern tillsammans med regeringen inte tillräckligt har analyserat den frågeställning som jag har tagit upp. Det betyder att jag måste ställa frågan en gång till, och det gör jag, med risk för att upprepa mig. Många föräldrar ställer dessa frågor. De har rätt att få ett besked. Reformen omfattar alltså avgiftsfri verksamhet 525 timmar om året för fyra och femåringar. Gäller detta alla barn, oavsett omsorgsform - alltså även barn som vistas i familjedaghem? Det är min huvudfråga. Jag har inte fått svar på den av skolministern, vilket bekymrar mig. Jag beklagar detta. Min andra fråga kommer jag nu till, trots att jag inte har fått svar på den första frågan. De hänger nämligen ihop. Jag hoppas att skolministern hinner besvara dem i nästa replikskifte. Hur ska man hantera de kostnader som förväntas uppstå i samband med att barn ska ta sig till förskolan, daghemmet och - är min förhoppning - även familjedaghemmet? Vi kristdemokrater anser att det är fullständigt diskriminerande om det införs en reform som bara omfattar en omsorgsform, nämligen daghem. Det kan inte vara rimligt. Vi återkommer till detta senare. På frågan om dessa kostnader svarar skolministern att kommunerna i dag inte har någon lagstadgad skyldighet att erbjuda skjuts till förskolan och inte heller till förskoleklassen. Samtidigt säger skolministern att kommunerna ansvarar för att barnen kan utnyttja den tilldelade platsen i förskolan. Skolministern får ursäkta, men jag uppfattar det som att skolministern inte har tänkt något mer, utan hon hänvisar i denna stora, viktiga fråga till en kommande proposition. Jag hade uppskattat om vi åtminstone hade kunnat börja diskutera inriktningen på den. Det är otillfredsställande att skolministern enbart hänvisar till hur det ser ut i dag. Vi talar ju om en helt ny situation. Nu talar vi om fyra och femåringar som, dessutom kostnadsfritt, enligt regeringens uppfattning ska kunna tillgodogöra sig tre timmar pedagogisk verksamhet. Det som skolministern hänvisar till i sitt svar handlar, enligt min uppfattning, om arbetsresor. Många föräldrar i dag har barnomsorg på grund av arbete. Man tar med sitt barn i bilen och åker i väg till daghemmet eller dagmamman. Man lämnar sitt barn och åker till sitt arbete. Man åker ifrån sitt arbete, hämtar sitt barn och åker sedan oftast hem. Nu pratar vi om tre timmar, och reformen riktar sig till hemarbetande, glesbygdsföräldrar och invandrarföräldrar. Det är en helt annan omständighet. Om inte reformen omfattar vistelse i familjedaghem, hur ska då transporten ske mellan familjedaghemmet och förskolan om man vill tillgodogöra sig reformen? Det finns många outredda och ouppklarade frågor. Min förhoppning var att jag skulle få svar på någon av dem. Det kanske kommer nu, herr talman.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det inte blev något svar på Maria Larssons fråga om finansieringen fullt ut av maxtaxan, om kommunerna blir kompenserade eller inte. Den får vi kanske svar på så småningom. Sedan blir jag lite bekymrad när det inte kommer något enda ord om vad allmän förskola är bra för, men det kanske också kommer så småningom. Man ställer sig frågan: Vad är det för fel på förskolan, som den ser ut i dag? Vad gör man för fel som föranleder en ny reform? Vi har inte sett någon förklaring till det här. Det är lite bekymmersamt. Återigen undrar jag vad regeringen vill åstadkomma, pedagogiskt, för att stärka grundskolan med hjälp av den här allmänna förskolan. Är det också tänkt att det t.ex. ska bli en speciell läroplan för de här tre timmarna per dag? Det vore intressant att höra hur skolministern ser på det här. Återigen undrar jag vilken påverkan det här ger totalt sett i skolsystemet. Vi har ju den nioåriga skolan plus förskoleklasserna. Hur påverkar detta? Jag antar att det påverkar; det måste det göra. Det gäller hela lärarkedjan rakt igenom systemet. Vilka ska undervisa, och vad är det som man ska göra under de här tre timmarna rent praktiskt? Det är faktiskt lite intressant att veta. Jag hoppas att skolministern nu tar åtminstone två minuter på sig för att försöka förklara för oss i kammaren och alla som lyssnar vad själva syftet med den allmänna förskolan är förutom att man ska samla ihop ungarna i en hög.

Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar på frågan om varför kommuner som inte inför maxtaxan inte får del av kvalitetsförstärkningspengarna. Jag bara upprepar den, så att Ingegerd Wärnersson har en chans att ta upp den i den sista repliken. Min drömbild av ett Sverige är att vi säger till alla unga kvinnor och män: Välkomna att skaffa barn! Vi vill ge er god tid att umgås med era barn genom en väl utbyggd föräldraförsäkring och genom en påse pengar som ni kan använda för att köpa barnomsorgsplats, anställa mormor, bilda föräldrakooperativ eller korta den egna arbetstiden, allt efter era önskemål. Vi vill ge support till alla föräldrar. Men budskapet med maxtaxan blir i stället: Välkomna alla unga kvinnor och män att delta i arbetslivet i största möjliga utsträckning! Vi ser helst att ni inte skaffar barn, men om ni skaffar dem vill vi att de ska vara på dagis. Ingegerd Wärnersson! Enhetstaxa är bra. Det har jag själv röstat för i min kommun. Vi har en låg enhetstaxa. Det är inte det som är problemet för mig. Men maxtaxan är ett otyg. I Frankrike förstatligar man företagen, sägs det. I Sverige förstatligar man familjen genom den här politiken, och det är värre. Jag kan rekommendera Ingegerd Wärnersson att lyssna på den demonstration som äger rum den 27 maj, kl. 13.00, i Kungsträdgården. Då är det en demonstration mot Sveriges orättvisa familjepolitik. Om jag vore ansvarig för de här frågorna skulle jag lyssna mycket noga på den. Det växer en opposition mot ett system som bara pekar i en riktning. Var finns valfriheten? Jag har inte förlorat hoppet, utan jag hoppas fortfarande att Ingegerd Wärnersson, som är en klok och förståndig människa, har sunt förnuft kvar och är beredd att tillskapa en reell valfrihet för Sveriges barnfamiljer. Tack!
Fru talman! Jag konstaterar att de frågor som jag har ställt till skolministern i dag är av den karaktären att de omkullkastar regeringens och skolministerns ambitioner på likställighet inom barnomsorgen. Om skolministern hade haft någon form av svar på mina frågor, vilket jag tyvärr tvingas konstatera att jag inte har fått, hade jag fått ett sådant. Jag hade fått ett svar om det inte hade varit för att frågorna omkullkastar regeringens ambitioner på likställighet i barnomsorg. Om det går som kristdemokraterna vill ska det vara valfrihet när det gäller all form av barnomsorg. Om det ska finnas en allmän avgiftsfri förskola för 4-5-åringar tre timmar per dag, 525 timmar om året, ska den naturligtvis omfatta alla omsorgsformer. Jag konstaterar ännu en gång att detta är en knäckfråga för skolministern att hantera just nu. Om den inte hade varit laddad hade skolministern vetat. Om man har den politiska ideologin och den politiska ambitionen tydliga och klara för sig kan man också tala om inriktningen och ambitionen i en interpellationsdebatt även om det kommer en proposition. Det är oacceptabelt att hela tiden hänvisa till en proposition när det gäller sådana här ideologiska frågeställningar som regeringen rimligen redan måste ha hanterat. Det är oacceptabelt, och mina frågeställningar kvarstår. Jag tvingas konstatera att regeringen inte har lyckats svara på mina frågor. Det är frågeställningar som är oerhört väsentliga och viktiga för enskilda familjer, föräldrar, barn, kommuner och planerare. Och de ska fortfarande leva i ovisshet.

Fru talman! Jag hade i och för sig gärna haft en replik till i den förra debatten, men jag får väl respektera riksdagens ordningsregler i det avseendet. Jag vill tacka statsrådet också för det här svaret. Statsrådet använder en stor del av svaret till att försvara högskolebehörigheten som krav för kärnämnena. Det är nästan med en papegojas envishet som detta upprepas från Regeringskansliet, att man inte ska göra avkall på högskolebehörigheten i kärnämnena. Ingen ska exkluderas från den konforma gruppen av risk för att inte klara livet. Att Ingegerd Wärnersson hänvisar till en undersökning gjord av Industriförbundet är i sig intressant. Jag är ledsen, Ingegerd Wärnersson, men jag måste påstå att det är feltänkt. Det är ett förödande resursslöseri i kombination med mänsklig förnedring när Ingegerd Wärnerssons skolsystem tvingar ut var femte elev ur gymnasieskolan med stämpeln: Icke godkänd. Många gånger stupar ungdomar som inte hittar plats i Ingegerd Wärnerssons gymnasieskola och inte heller på arbetsmarknaden. Jag är upprörd och oerhört ledsen över var och en av dem som inte ges chansen. Är det en bra start i livet att knalla ut från skolans värld, en skola formad av en regering som inte bara tillåter utan också verkar acceptera att man misslyckas, att så många misslyckas? Vad är skillnaden, Ingegerd Wärnersson, mellan dem som har försökt och misslyckats och dem som har fått försöka på en annan nivå och lyckats, fast med en mindre mängd teoretisk kunskap? Nio av tio yrkeselever underkänns i något av kärnämnena. Det är sanningen. Ingegerd Wärnersson vill inte låtsas om de här ungdomarna. Vi kristdemokrater vill ha möjlighet till ett gymnasium utan högskolebehörighet för alla, men med ett optimalt mått av kunskap för varje individ. Vi vill uppvärdera den praktiska kunskapen. Även om vi framgent kommer att behöva många duktiga civilingenjörer, datatekniker, läkare osv., så kommer vi också framgent att behöva många duktiga byggnadssnickare, kakelugnsmakare, trädgårdsmästare och travkuskar; yrken som utöver en teoretisk kunskap i visst mått behöver handens kunskap, sinnets kunskap, något som tar lång tid att förvärva. Den typen av kunskapsinhämtande måste det också ges utrymme för i gymnasieskolan, på de yrkesförberedande programmen, som i dag är dåligt relaterade till näringslivets behov, men också i form av en lärlingsutbildning. Nu lägger vi korten på bordet, Ingegerd Wärnersson. Försöksverksamheten med lärlingsutbildning har varit fullständigt misslyckad, och jag menar att det beror på utformningen av den och bristen på marknadsföring. När man gör en lärlingsutbildning där det handlar om ett extra år och inte tillskapar några morötter varken för den enskilde eleven eller för näringslivet blir det naturligtvis ointressant. Inga marknadsförare har funnits ute på skolorna och inte heller representanter från Skolverket i någon större utsträckning. Vi har gjort ett omfattande förslag på hur vi vill att en lärlingsutbildning ska se ut, och jag tänker överräcka det till Ingegerd Wärnersson efteråt som ett tips att ta med i den fortsatta beredningen. Vi vill också ha en yrkeshögskola, dit man automatiskt har behörighet när man har genomgått en lärlingsutbildning. Jag tycker att vi ska sluta upp med att ringakta den praktiska kunskapen. Den är inte ful. Den är fin. Den behövs i Sverige.

Fru talman! Som sagts här, är lärlingsutbildningen i dess nuvarande form ett misslyckande. Senast i början av den här veckan kunde vi höra i Dagens Eko att väldigt få elever gått utbildningarna och att väldigt få gymnasieskolor varit inblandade. Man pekar bl.a. på att det har varit ekonomiskt omöjligt att arbeta med dagens system. Handelskammaren säger som en förklaring att svårigheterna att enas kring målen, dvs. vad man vill åstadkomma, är en annan viktig faktor. Syftet borde vara att genom lärlingsutbildningen komma ut i arbetslivet snabbare, anser Handelskammaren. Det är precis vad vi moderater påpekar i vår motion om vissa skolfrågor, där vi tyvärr får rätt på snart sagt varje punkt. Utbildningarna som ges i samverkan mellan skola och företag behövs både utifrån näringslivets behov av kompetent arbetskraft och för att möta studerande som stimuleras bäst av mer lärande i arbete. Vi anser att den nuvarande försöksverksamhetens huvudsakliga brister är bristen på kontaktnät mellan skolor och företag, svårigheten att få företag intresserade av att anställa alternativt ge plats för lärlingar och att för liten del av den totala utbildningstiden förläggs på företagen. Allt det här bekräftas av själva verkligheten. Erfarenheterna av försöksverksamheten bekräftar det vi moderater hävdat sedan länge, att det krävs ett ömsesidigt äkta intresse från skola och företag för hur lärlingsutbildningen ska komma till stånd och bli fruktsam. I stället för att utforma en lärlingsutbildning som ett gymnasieprogram, med de låsningar det innebär, vill vi se en friare form, i modeller som är mer lika det som gällt för försöksverksamheter med kvalificerad yrkesutbildning. Vi tror att en fungerande lärlingsutbildning måste bygga på en mer likvärdig ställning för skola och företag, teori och praktik, för att nödvändig samverkan och integration ska kunna utvecklas. Idén att företag ska tillhandahålla praktikplats utan ersättning verkar föråldrad. Här måste en ny modell förutsättas, att de ekonomiska villkoren för skolan klarläggs och att det blir rimligt för företagen att anställa lärlingar. Vi tycker att en godkänd lärlingsutbildning ska kunna ges offentligt stöd med en s.k. lärlingspeng, som följer eleven till utbildningens huvudman. Utgångspunkten kan t.ex. vara att Skolverket fastställer den summa som kan få gälla för en treårig utbildning. Utbildningen kan lämpligtvis avslutas med ett gesällprov eller motsvarande yrkesexamination. Vi tycker, precis som Kristdemokraterna, att lärlingsutbildningen inte behöver ge allmän behörighet till högskolan. Fru talman! Ungdomar i gymnasiet är individer, och individer är olika. Därför är det helt orimligt att inte erkänna olika intressen och förväntningar. En del vill helt enkelt inte, just i detta livsögonblick, ägna sig åt teoretiska studier. Även om ambitionen med högskolebehörighet för alla är lovvärd är det att stoppa huvudet i sanden, fru talman. Verkligheten ser inte så ut. En del ungdomar vill gärna gå lärlingsutbildning för att snabbt komma ut i arbetslivet. Varför vill skolministern förvägra dem detta?

Fru talman! Vi kan inte likrikta, säger Ingegerd Wärnersson. Jag håller med. Låt tusen blommor blomma! När nu försöksverksamheten ska fortsätta ska man ta vara på möjligheten att göra olika sorters försök, med lite friare ramar för att se var man kan få en bättre effekt än hittills. Vi kristdemokrater säger också att man ska ha rätt att fullfölja sina gymnasiestudier upp till 25 års ålder. Om man inte lyckas bli godkänd i alla kärnämnen ska man ha en chans till att komma tillbaka. Då kan det vara en bra väg för många elever att få en mera praktiskt gymnasieundervisning ett tag och kanske komma tillbaka och komplettera kärnämnena i ett senare skede. Ingegerd Wärnersson sade också att andra länder kommer att ompröva sina system. Allt behöver ju revideras, men de flesta andra länders lärlingsutbildningar är av en helt annan omfattning än den som vi har i Sverige. Vi ligger alltså i bottenligan. Österrike, t.ex. hade 1997 ca 40 % av sina elever i något lärlingsprogram. Vi talar alltså om helt skilda saker av helt olika omfattning. I Österrike har man praktik 3-4 dagar i veckan och skolundervisning 1-2 dagar i veckan. Det är kanske inte det optimala för Sveriges del, men jag tror att man måste ha praktik redan från början. Vi kristdemokrater vill att lärlingsutbildningen ska vara ett eget program på gymnasieskolan. Men eftersom regeringen har lite beslutsvånda och vill fortsätta försöksverksamheten ett tag till upprepar jag det som jag sade: Titta på olika former och titta på vårt förslag till lärlingsutbildning! Vi har bl.a. en punkt som säger att det ska vara flexibel utformning med få centrala regler. När Ingegerd Wärnersson nu talar om detaljstyrning blir jag lite vaksam. Jag tror att det kan vara en avhållande faktor för näringslivet om lärlingsutbildningen är omgärdad av alltför rigorösa bestämmelser. Sedan ska det finnas en kvalitetssäkring, såtillvida är vi fullständigt överens, men en detaljreglering ska vi nog avstå ifrån. Man måste tillåta morötter till eleverna. När de är ute på företag och gör en insats i produktionen ska det också generera en form av en ganska liten, men dock lärlingslön. Man måste kunna ge företagen någon ersättning för att de tar tid från produktionen för att handleda en ung människa. Det är viktigt. Man måste ha praktikperioder redan från första året. Jag lever i en företagstät bygd i Småland. Där finns det en kolossal efterfrågan från näringslivet på lärlingar. Där råder arbetskraftsbrist. Många ungdomar skulle kunna få jobb där förutsatt att de har en adekvat och användbar utbildning när de går ut från gymnasieskolan. Här vill man att det ska inrättas ett försöksområde för en ny lärlingsutbildning förutsatt att premisserna ändras. Jag har skrivit en motion om detta tillsammans med - hör och häpna - en moderat och en vänsterpartist. Vi tre var tämligen överens om att detta var nödvändigt, och vi har föreslagit att Småland ska fungera som försöksområde i det här avseendet. Min fråga till Ingegerd Wärnersson är: Är Ingegerd Wärnersson beredd att inrätta ett sådant försöksområde, ett regionalt område som får pröva en helt annan modell än den som vi hittills har sett?
Fru talman! Det finns också goda exempel från mitt hemlän Västerbotten. Ministern är välkommen att inrätta försöksverksamhet även där, om vi nu ska bjuda över varandra. Jag tror också att vi är överens om att skolans kvalitet är avgörande för landets tillväxt. Det som skrivs i interpellationssvaret är naturligtvis alldeles korrekt, att goda baskunskaper i svenska, engelska och matematik samt grundläggande yrkeskunskaper framhålls som nödvändiga för företagen. Visst är det på det sättet. Det råder inget tvivel om att vi är överens på den punkten. Vi jobbar väldigt hårt med frågan om att alla elever ska bli godkända. Men alla har inte den inställningen till skolarbetet att de orkar med det tunga arbetet med kärnämnena. Här behövs en större flexibilitet, anser vi. Det som också är ett bekymmer och som jag tror att vi kan bli överens om gäller att företagen inte tycker att det finns tillräckligt starka incitament för att ta till sig lärlingar. Då kommer man in på ersättningsfrågan. Kan jag tolka det så att skolministern är intresserad av att införa något slags lärlingspeng i den meningen att det kan utgå ersättning till företagen? Det skulle alla - skolan, företagen och eleverna - vinna på. Man får då föra över pengar från skolsystemet som sådant till företagen. En sådan samverkan tjänar alla på, både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Fru talman! När man pratar länge kan man hitta gemensamma nämnare, och det tycker jag att vi har gjort. Jag förstår att Ingegerd Wärnesson också har intresse av att hitta en lösning för lärlingsutbildningen så att den fungerar. Det fattas en sådan i Sverige i dag, det är vi tämligen överens om. Jag konstaterar detta med glädje, och jag förväntar mig också att man har en öppenhet i det fortsatta arbetet. Och när man nu har valt att fortsätta med försöksverksamheten förväntar jag mig att man hittar alternativ, att man släpper på det regelverk som är så låst i dag. Kärnämnena kanske inte måste ge högskolebehörighet från början. Det måste finnas andra alternativ för att komma tillbaka och komplettera för den som sedan vill. Gör det inte så statiskt som det hittills har varit! Sätt fokus på individen och anpassa lösningarna därefter! Jag vill också poängtera att lärlingsutbildningen måste knytas nära det lokala näringslivet. Det är A och O, tror jag. Skolan har i dag dålig kontakt med näringslivet. 60 % av alla gymnasieelever har aldrig sett en egenföretagare i skolan. De har inte heller den uppfattningen att skolan har en bra kontakt med det lokala näringslivet. Det är också alarmerande, anser jag. Den gemensamma motionen från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna utgick från en träff som vi hade med branschföreträdare - bl.a. från bagerinäringen - med facket, med småföretagare och med kommunrepresentanter. Vid detta möte uppstod denna tanke och detta behov. Och jag tror att det är en bra utgångspunkt. Man måste hitta samarbetspartner. Och jag tror att småföretagarna är oerhört villiga att ta sig an lärlingar i framtiden, därför att många har så stora rekryteringsbehov att de ser detta som en möjlighet att faktiskt få unga människor till sin verksamhet. Det är också en möjlighet för unga människor att hitta sin plats på arbetsmarknaden - i stället för att som det fungerar i dag gå ur gymnasieskolan misslyckad utan godkända betyg - och kunna komma in i arbetslivet relativt snabbt, vilket är vad många ungdomar önskar. Jag ska be att få skicka med den här motionen med förslag till ett försöksområde i Småland och hoppas att den tas på allvar av mer än en smålänning.

Fru talman! Orsaken till att jag skrev denna interpellation var naturligtvis den debatt som bröt ut för en tid sedan. Det skedde när en kommun försökte göra det bästa för elever, för föräldrar och för skolan men för detta fick klander av skolmyndigheterna. Det kan väl ändå inte vara rimligt? Fru talman! Jag har varit bortrest, och det var osäkert om jag skulle kunna närvara vid denna interpellationsdebatt. Jag bad därför Anders Sjölund att vara beredd att ta emot svaret. Nu kommer Anders Sjölund ändå att delta i denna viktiga debatt. Och det är glädjande att se att även Ulf Nilsson kommer att delta i debatten. När jag i onsdags kväll kom till Frankfurt och fick tillgång till svenska tidningar och där kunde läsa att skolministern var beredd att lagstifta mot skriftliga omdömen i skolan blev jag bekymrad. Det var därför med tillfredsställelse som jag senare på kvällen, när jag kom hit till riksdagen och fick ta del av interpellationssvaret, noterade att det i svaret avslutningsvis framgår att skolministern inte ser några hinder för kommuner som vill ge föräldrar skriftlig information om elevernas studieresultat. I svaret ger skolministern också en positiv bild av just skriftliga omdömen. Det var alltså med viss glädje som jag noterade förändringen mellan Frankfurt och Stockholm. Fru talman! Med detta borde det vara bra. Men nu har jag inte varit hemma under de senaste veckorna och hört turerna i debatten i denna fråga. Möjligen kan det vara så att debatten efter det att interpellationssvaret skrevs har tagit en annan vändning. Men med detta interpellationssvar har jag svårt att se att skolministern nu enligt tidningsuppgifter kan återkomma med ett lagförslag om förbud mot skriftlig information till föräldrarna, eftersom det av svaret framgår att det är bra med skriftlig information. Jag tror att det vore bra om skolministern nu ville vara tydlig och slå fast sin slutsats i interpellationssvaret, att det inte finns några hinder. Fru talman! Det finns ett uppenbart behov att utveckla informationen till föräldrarna, eftersom forskning har visat att det inte är tillräckligt med utvecklingssamtal. Och som vanligt är det de svagaste eleverna som är i behov av det stöd som skriftlig information kan komplettera samtalet med. Och det framgår också av interpellationssvaret, vilket också är bra. Jag tror att vi alla är överens om att göra det som är bäst för våra barn. Och det är viktigt att inte försöka hindra en kommun som just försöker göra det som eleverna, föräldrarna och skolan vill. Fru talman! Det var därför som jag frågade skolministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att undanröja hinder. Jag kan nu konstatera att ministern med interpellationssvaret inte ser några hinder, och det är bra. Än bättre är det om skolministern nu tydligt redovisar att hon står fast vid det som sägs i interpellationssvaret om att det inte finns några hinder och att det är bra med skriftlig information. Därmed vill jag tacka skolministern för interpellationssvaret.
Fru talman! Roy Hansson tar i sin interpellation upp en mycket aktuell fråga, nämligen hur skolans kvalitet och resultat kan förbättras. Vi har i denna kammare under detta riksmöte vid åtskilliga tillfällen diskuterat utvecklingen och oroat oss över densamma. I rapport efter rapport sägs samma sak, nämligen att grundskolan befinner sig i en kris. Jag ska inte trötta skolministern med att upprepa den nedslående statistiken utan bara konstatera att svenska folket och alla föräldrar runtom i landet känner oro för skolans utveckling. Jag utgår från att ministern också har samma höga ambition som vi moderater, att göra svensk skola till den bästa av skolor, en skola som möter framtiden och som möter förväntningar på resultat som vi har rätt att ställa krav på. Fru talman! Jag möter många föräldrar och lärare ute i landet som är förvånade över den diskussion som pågår om skriftlig information och om rätten att sätta betyg. Alla håller inte med mig i min syn på behovet av betyg som resultatmätare, men ingen förstår varför vi politiker och skolministern ska ha synpunkter och t.o.m. ägna tid åt att bekämpa skolor och kommuner som vill utdela skriftliga omdömen. Skolan i Sverige har en hög grad av frihet, varför det är minst sagt ologiskt att lägga sig i hur den enskilda skolan väljer att informera föräldrarna. Den förordning som reglerar detta är omodern och avspeglar ett förmynderi, och tiden borde nu vara mogen för att avskaffa det. De senaste dagarnas turbulens kring Skolverkets tolkning av grundskoleförordningen när det gäller rätten att sätta betyg är mycket intressant. Tolkningen av lagen har inte underlättats av skolministerns uttalanden i pressen. Vän av ordning frågar sig: Vad gäller egentligen? Det enda rimliga förhållningssättet när det gäller både utvecklingssamtal och betyg måste naturligtvis vara att detta är en fråga som varje enskild skola, kommunal skola eller friskola, löser själv. Det ska vara samma frihet att utforma ett system för resultatrapportering för båda skolhuvudmännen. Fru talman! Skolverket har helt riktigt inte funnit anledning att rikta kritik mot fristående skolor som sätter betyg före årskurs 8. Man tar då sikte på förordning för fristående skolor, kap. 1, 7 §, där det står att man har rätt att utfärda betyg enligt de bestämmelser som gäller för motsvarande skolformer i det offentliga skolväsendet.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 Detta är naturligtvis utmärkt. Slutsatsen av detta kan bara bli en. Betyg ska sättas senast i årskurs 8, men det finns ingenting som hindrar att någon, vare sig den kommunala skolan eller den fria skolan, sätter betyg tidigare. Det finns alltså inget hinder där. Fru talman! Jag tror att en avdramatisering av betygsfrågan skulle gynna skolans resultat och skapa en positiv och stimulerande debatt på skolenheterna, som ytterst kommer skolans elever och resultatet till del. Fru talman! Jag hävdar alltså att det inte i dag finns något lagligt hinder för skolorna runtom i vårt land att inom ramen för gällande lagstiftning sätta betyg tidigare än i årskurs 8. Delar skolministern min uppfattning?
Fru talman! Jag ställde som sagt en interpellation om skriftliga omdömen och om skolministerns inställning till det för några månader sedan. Sedan dess har det inträffat att Skolverket har lämnat en formell kritik mot Nacka kommun för dess sätt att använda skriftliga omdömen, och det har också förekommit en ganska svåröverskådlig debatt kring skriftliga omdömen och kring betyg. Det interpellationssvar som skolministern avger i dag är positivt på det sättet att skolministern säger att det är bra med skriftlig information. Men så mycket har sagts i denna debatt, och samtidigt har vi Skolverkets kritik mot Nacka, så jag tycker att det finns utrymme för och behov av en hel del klarlägganden. Skolministern sade till mig i februari, och säger i dag, att det är olyckligt att debatten handlar om formuleringar i grundskoleförordningen. Jag sade då att man väl får formulera om förordningen om den är så otydlig, så att diskussionen i stället kommer att handla om hur elever och föräldrar kan få bättre information. Det gäller särskilt nu, när skolministern faktiskt säger att det är bra med skriftlig information i skolan. Sedan tycker jag också att det är viktigt att den kritik mot Nacka kommun som Skolverket har kommit med kombineras med ett slags riktig information om vad Skolverket menar och därmed också, i bakgrunden, om vad riksdagen har avsett med de lagar som är stiftade. Nacka har fått kritiken att föräldrarna inte har fått välja om de ska ha denna information eller inte. Det kan jag möjligen förstå, om det bryter mot någon bestämmelse. Det lär visst finnas en skola där man har glömt fråga föräldrarna. Står det att man måste göra det kan jag förstå den kritiken. Men den andra delen av kritiken går ut på att omdömena är betygsliknande. Där anser jag att det är Skolverkets skyldighet att tala om hur skriftliga omdömen ska se ut om de inte ska vara betygsliknande, om verket kommer med den kritiken. Sedan faller hela diskussionen om den tolkning som Anders Sjölund gör är riktig - det tycker jag förefaller rimligt att den är - nämligen att man faktiskt har rätt att sätta betyg tidigare. Men om Skolverket kritiserar en skola för att den ger betygsliknande omdömen borde det vara Skolverkets skyldighet att också tala om hur skriftliga omdömen ska se ut om de inte ska vara betygsliknande. Skolorna borde helt enkelt få exempel. Skolorna får inte tillräckligt stöd i dag av myndigheten för att de ska kunna veta hur de ska hantera informationen till elever och föräldrar. Det är väldigt beklagligt, eftersom det är ett grundfel i dag i den svenska skolan att föräldrar och elever får för lite information eller helt enkelt får information alldeles för sent. Om utvecklingssamtalen inte fungerar ordentligt i skolan blir den första informationen betygen i årskurs 8, och då är det för många elever för sent att göra någonting åt sin situation.

Fru talman! Det har blivit ganska intressant de senaste veckorna. Man har konstaterat att fristående skolor tydligen har andra regler än den kommunala skolan, och det är inte rimligt att det är på det sättet. Om det dessutom är så att förordningen är otydlig, som Ulf Nilsson påpekade, måste det rimligen vara så att myndigheten - i detta fall Skolverket - har att ge ut anvisningar som är tydliga för kommuner och skolor, så att det inte kan bli några felaktiga tolkningar. Nu kom ministerns senaste inlägg att handla mest om betyg. Det är inte direkt det som debatten handlar om, men jag ska något kommentera det i alla fall. Anders Sjölund sade att det gäller att avdramatisera betygen. Helt klart är det så. Jag minns själv när en av våra flickor gick i skolan och skulle få betyg på hösten i åttonde klass. De här 13-14-åriga flickorna ägnade inte hösten åt någonting annat än dramatik kring betygen. Jag är helt övertygad om att alla de här flickorna - jag tror att det mest var flickor - blev besvikna när de fick betygen. Jag tror inte pojkarna brydde sig lika mycket. Det är det man ska eliminera, att det inte blir någon dramatik när den första betygssättningen sker. Som Ulf Nilsson sade är det då för sent för de svaga eleverna. Det är det som t.ex. Nacka kommun vill förebygga genom att ge skriftlig information till föräldrarna som kan vara underlag i en dialog mellan föräldrar, skola, elever och lärare för att nå fram till detta. Självklart ska man vara noga med betygen, och självklart är det rätt som ministern läste upp om betygen. Men det är inte det denna debatt handlar om, utan det är fråga om kommunernas möjlighet att ge annan skriftlig information. Som ministern säger i svaret, och jag tycker att det är ett bra svar, är det ett lämpligt komplement. Det är bra att det inte finns några hinder. Då är min fråga: Står ministern fast vid interpellationssvaret, att det inte finns några hinder för kommuner att ge skriftlig information som ett komplement till utvecklingssamtalen för att delge föräldrar, lärare och skola hur man bäst kan tillvarata elevernas intressen? Det borde vi få ett svar på här och nu i dag.
Fru talman! Skolministern bekräftar det jag har tagit rätt på via utbildningsutskottets tjänstemän och rättschefen på Utbildningsdepartementet som har precis samma uppfattning som jag, att det material som vi nu talar om är det som gäller. Det är utomordentligt otydligt. Det står visserligen "skall", men det finns ingenting i rättspraxis som säger att man inte får göra det som inte står här. Det finns alltså ett stort mått av utrymme för att tolka det precis som jag tolkar det, nämligen att det är fritt fram för alla skolor, fristående skolor eller kommunala skolor, att sätta betyg när helst man vill, men senast i årskurs 8 ska man sätta betyg enligt denna förordning. Det är ganska intressant att en enkel ledamot från Västerbotten kan ha upptäckt det och att ingen annan har gjort det. Det är den formella saken. Det vore intressant att höra om ministern inte delar min uppfattning. I vilket material finner skolministern stöd för en annan tolkning än den jag gör, nämligen att det är fritt fram för svenska skolor att redan fr.o.m. i vår ge betyg? Det är någon månad kvar till skolavslutning, så skolorna och rektorerna kan snabbt kasta sig över skolkatalogerna och ge betyg i årskurs 3 eller 5 eller avstå helt och hållet. Det är min uppfattning. Jag konstaterar att skolministern inte har någon annan syn på detta än att det är det här materialet som finns att tillgå. Det är den förordning som vi har att rätta oss efter. Den förordningen säger att det är helt okej att redan nu sätta betyg. Diskussionen om skriftliga omdömen och betyg är egentligen överspelad. Lagtexten medger kort sagt att skolorna i Sverige sätter betyg.
Fru talman! Skolministern sade att skriftliga omdömen inte ska räknas som betyg, och det håller jag med om. Det är inte det som är tanken med skriftliga omdömen, utan skriftliga omdömen är avsedda att hjälpa föräldrar och elever att ha en diskussion om hur eleverna når upp till de mål som man strävar mot. Jag vill egentligen bara upprepa min fråga från förra inlägget och från i våras, nämligen: Anser skolministern att anvisningar bör komma som tydliggör för skolorna hur skriftliga omdömen kan se ut så att skolorna inte behöver ägna all tid åt att fundera över om de gör fel eller inte utan kan koncentrera sig på att lämna information till föräldrarna och eleverna? Den andra frågan är: Kan vi tolka skolministerns positiva svar så att vi i fortsättningen slipper diskussionen om att det är något principiellt fel med att lämna regelbunden skriftlig information till föräldrarna?

Fru talman! Återigen börjar ministern diskutera betygsfrågan trots att det egentligen handlar om skriftlig information. Det som Anders Sjölund har tagit reda på om betygssättningsregler är oerhört intressant. Då är min fråga om ministern på något sätt kommer att reglera och tydliggöra det så att lagstiftningen verkligen stämmer överens med gällande förordning. Jag tror att det är många runtom i Sverige som väntar på detta, inte minst nu när vi närmar oss skolavslutning. Jag skulle vilja ta upp i det här inlägget att det nu är viktigt att ministern inte kommer med någon ändrad lagstiftning som hindrar kommunerna att ge skriftlig information, allra helst inte som ministern enligt både svaret och debatten här är tydlig på att skriftlig information till föräldrarna är bra, kanske t.o.m. nödvändigt. Tidningsuppgifter som jag fick del av onsdag kväll antyder att det kunde vara någonting på gång. Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Frågan är i stället, som Ulf Nilsson tog upp: Kommer det någon tydlig information om hur man ska utforma den skriftliga informationen? Det kan jag däremot tycka är bra så att det inte blir betygsliknande när det gäller hur man ger det. Det måste väl ändå vara en statlig myndighets, Skolverkets, plikt att ge ut detta när nu diskussionen kommit i gång om detta. Nu har ministern en replik kvar. Jag skulle vara intresserad av att veta om det kommer ett sådant klarläggande som jag efterlyste i min inledning. Blir det någon ändrad lagstiftning av detta? Blir det något hinder att lämna skriftliga betyg, eller står ministerns interpellationssvar fast? I sitt inlägg säger ministern att utvecklingssamtalen inte är tillräckliga. Det behövs både-och. Det är därför som den skriftliga informationen är så viktig.
Fru talman! Något sent vill jag ändå, när jag hör dessa svar, lägga mig i debatten. Vi är faktiskt många föräldrar - och jag är en av dem - som har våra barn i skolor där vi t.o.m. har haft betyg ända sedan mycket tidigt. Men vi har inte bara haft betyg, utan vi har också haft skriftliga omdömen. Som jag ser det har vi haft en väldigt positiv process i den skola där min dotter har gått. Där har man utvecklat dialogen mellan skola och föräldrar - med barnet, med föräldrarna och med läraren. Vad som oroar mig lite grann med den här debatten är att det blir lite misstänkt att få i gång processen. Man får för sig att detta är någonting som man ska göra lite i smyg, och inte längre kan föra en öppen dialog om, på grund av att de regler som finns inte kommer att tillåta det. Min vädjan till skolministern blir därför naturligtvis: Hantera nu denna fråga på ett positivt och bra sätt! Låt inte det exempel tala som ministern just läste upp för oss om en missnöjd förälder som naturligtvis, verkar det som, har varit med om ett väldigt dåligt sätt att få i gång dialogen. Se till att vi stället får positiva sätt att föra dialogen på, så att våra barn får stödet att veta hur det går i skolan. Jag tror nämligen att om vi ska få en bra skola - lika bra som överallt annars där våra ungdomar kommer att komma ut i världen - så är detta avgörande och viktigt. Det finns inget skäl till att just Sverige ska hamna på efterkälken.

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Anledningen till min fråga om speciallärarna är alla exempel som jag har stött på där inte minst unga elever lämnas utan den hjälp de skulle behöva i skolan. Det finns ett antal barn som har mer behov av ordning och struktur omkring sig, och som därför har svårt att fungera i en stor grupp. I en klass på 25 elever kan det ofta rör sig om fem sex elever som har svårt att fungera i en större grupp. Många lärare känner en hjälplöshet när de vet att dessa barn skulle kunna utvecklas minst lika bra som andra om de bara fick lite mer enskilt stöd. Jag har pratat med en lärare som berättade att hon för ett antal år sedan lyckades ordna en speciell skrivträning för en elev några timmar i veckan hos en specialist. På ett år utvecklades den eleven från att endast ha skrivit osammanhängande meningar till att skriva bättre än snittet i klassen. Det är otvetydigt så att många barn behöver stunder av mer eller mindre enskild hjälp, och att många barn inte klarar av att vistas i stora grupper hur länge som helst. Får de den hjälpen så kan de ofta klara sig bra i en vanlig klass senare. Men tiden räcker till sämre i dag än för cirka tio år sedan. Enligt Skolverket har tiden som varje lärare lägger ned på en elev minskat med 17 %. Skolministern redogör i sitt svar för en del åtgärder som vidtagits för att utveckla lärarnas kompetens i specialpedagogik. Skolministern säger också att det är viktigt att specialpedagogisk kompetens uppmärksammas i alla skolformer. Framför allt handlar regeringens åtgärder om att bidra till handledning och kompetensutveckling av lärarpersonal. Det är i och för sig bra att regeringen uppmärksammar frågan, men jag tror att det behövs andra typer av åtgärder. Fru talman! Ett huvudproblem är att utbildningen av speciallärare har upphört. I samband med lärarutbildningsreformen som genomfördes 1988 försvann speciallärarutbildningen till förmån för en ny specialpedagogutbildning. Specialpedagogernas uppgift skulle inte i första hand vara att hjälpa de svaga eleverna, utan de skulle vara ett stöd till lärarna på skolan. Jag menar att detta var ett felaktigt och mycket olyckligt beslut, och att utbildningen måste byggas upp på nytt. För att de här barnen ska kunna få det stöd som de behöver måste de ha speciallärare med särskild kompetens för den typ av svårigheter som barnet har. Min fråga till skolministern blir därför om hon vill överväga att återinföra speciallärarutbildningen, och gärna göra en ännu bättre genomtänkt speciallärarutbildning än den som fanns tidigare. Det finns i dag en massa aktuell forskning om t.ex. skriv och läsinlärning, medfödda störningar osv. som skulle kunna bidra till en ny och kvalificerad speciallärarutbildning.

Fru talman! Skolministern sade att det vore en försämring att få tillbaka den gamla speciallärarutbildningen. Jag sade ju att ville ha tillbaka speciallärarna i skolan men också ha en bättre utbildning än tidigare. Problemet som jag ser det är att själva funktionen, speciallärare som i mindre grupp eller enskilt hjälper eleverna, är på väg att försvinna och att specialpedagogernas främsta uppgift är att handleda de övriga lärarna. Det är naturligtvis bra att den allmänna kunskapen finns. Men speciallärarfunktionen i den mening den hade tidigare behöver vi ha tillbaka. Annars när det gäller skoldebatten brukar ju vi folkpartister säga att huvudproblemet i skolan inte handlar om pengar, utan det handlar om vilka strukturer man jobbar i osv. Vi tror att om en hel del låsningar i skolan bröts upp skulle det kunna bli bättre - utan att nya resurser skulle behöva tillföras. Men det finns en särskild reform som faktiskt skulle kosta en del pengar. Det vore just att få tillbaka speciallärarfunktionen i den svenska skolan. Antalet speciallärare, som alltså fungerar på det sätt som jag har sagt, har minskar med en tredjedel under 90-talet. Händer det ingenting kommer de snart att vara helt borta. Jag nämnde i min interpellation att antalet elever i särskolan ökat med enligt uppgift 40 %. Jag tackar för att skolministern i sitt svar upplyser om att ökningen i verkligheten är ännu större. Ansökningarna från föräldrar som vill att barnen ska gå i särskolan har också ökat kraftigt. Det är bra om särskolan uppfattas som ett bra alternativ av föräldrar till barn som borde gå där. Men om den här ökningen av särskolan beror på att skolan inte kan hjälpa barn som egentligen borde gå i grundskolan är det en olycklig utveckling. Särskolan ger ju inte möjlighet att gå vidare till nationellt gymnasieprogram. Idén att speciallärarna ska ersättas med fortbildning av övriga lärare menar jag fortfarande är feltänkt. Naturligtvis är det bra att alla lärare får bättre kunskaper om hur man hjälper olika elever, men det behövs också specialkompetens. Jag tror, fru talman, att den svenska skolan behöver olika kompetenser. Tendensen att plåna ut gränserna mellan helt skilda pedagogiska uppgifter är farlig om den tillåts gå för långt. På samma sätt som det är en stor skillnad mellan att undervisa i svenska eller främmande språk på gymnasiet och att arbeta med grundläggande läsinlärning med en sex eller sjuåring, är det stor pedagogisk skillnad mellan att arbeta som klasslärare och att arbeta enskilt med en elev som t.ex. har grav dyslexi. Det behövs specialkompetenser i skolan, inte minst för de barn som behöver extra stöd.

Fru talman! Det är bra, det som skolministern säger om att baslärarna kommer att få en ökad kompetens när det gäller olika typer av pedagogiska svårigheter, olika elevers problem osv. Det är bra. Men min huvudfråga är, med tanke på att en tredjedel av speciallärarna i den traditionella meningen har försvunnit i skolan: Kommer vi att få tillbaka lärare, oavsett om vi kallar dem pedagoger eller speciallärare, som har den funktionen i skolan att de jobbar med elever i mindre grupper eller enskilt? Det är det jag menar att vi har det stora behovet av. Kommer vi att få människor från Lärarhögskolan som är utbildade för sådana tjänster som innebär att man ska jobba i mindre grupp eller enskilt? Det menar jag nämligen att skolan har ett mycket stort behov av.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat om regeringens agerande när det gäller Västsahara med anledning av att det ännu inte varit möjligt att genomföra någon folkomröstning om självbestämmande. Den svenska regeringens inställning har hela tiden varit att frågan om Västsaharas framtida status ska få en rättvis, demokratisk och fredlig lösning där de inblandade parternas situation och legitima intressen beaktas. Den princip som hela tiden styrt och styr vårt agerande är folkens rätt till självbestämmande. Den senaste rapporten från FN:s generalsekreterare från februari i år är påfallande dyster och kritisk mot de båda parterna i konflikten. Båda parter bedöms ha brustit i samarbetet med FN. Generalsekreteraren är även pessimistisk när det gäller parternas vilja att samarbeta i fortsättningen bl.a. om det stora antal överklaganden av röstlängden som förekommit. För att en folkomröstning ska kunna äga rum måste man ta ställning till alla överklaganden vilket bedöms ta minst 18 månader i anspråk och kräva parternas samarbete. Den svenska regeringen delar den bedömning som FN:s generalsekreterare gör. I det nu uppkomna läget har FN:s generalsekreterare ånyo kallat in sitt speciella sändebud James Baker för att medla i konflikten och försöka nå en ny överenskommelse mellan parterna. Från svensk sida har vi alltid ställt oss bakom FN:s ansträngningar att lösa konflikten. Vi vidhåller denna inställning. Därtill kan vi ställa oss bakom lösningar som parterna gemensamt kommer överens om. Det innebär att en överenskommelse mellan parterna i konflikten som är sanktionerad av FN även skulle få den svenska regeringens stöd. Trots att folkomröstningen ännu inte kunnat äga rum är FN:s roll i Västsaharakonflikten central. Sverige har på olika sätt stött FN-missionen Minurso i Västsahara - även genom direkta insatser. Vi har också på olika sätt backat upp ansträngningarna att få parterna att enas om den röstlängd som ska ligga till grund för en folkomröstning. Sverige ger redan ett omfattande humanitärt bistånd för att möta flyktingarnas behov. Vårt bistånd till flyktinglägren i Algeriet har pågått i många år och rönt stor uppskattning. För närvarande bidrar Sida med drygt 27 miljoner kronor via enskilda organisationer som Caritas, Praktisk solidaritet, Kommittén för Västsaharas kvinnor och Forum Syd. FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, förbereder ett återvändande av flyktingarna när förutsättningar för ett sådant föreligger. UNHCR kommer då att lansera en särskild appell för ett sådant program. Under tiden ansvarar UNHCR för stöd och skydd till flyktingarna i Tindouf i västra Algeriet. Om ett ändrat läge uppstår har Sverige beredskap att medverka. EU:s handlande när det gäller Västsahara går ut på att stödja FN:s uppdrag och att inte agera på ett sätt som kan störa nuvarande ansträngningar att få till stånd samtal och en eventuell överenskommelse mellan parterna. Som jag tidigare påtalat i kammaren ser vi också att en positiv omsvängning är på väg i Marocko när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter och våra förhoppningar att Marocko ska kunna spela en konstruktiv roll har ökat. Den svenska regeringen följer utvecklingen i Västsahara mycket nära både bilateralt och inom EU, och vi ser fram emot Bakers rapport.
Fru talman! Jag vill varmt tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Redan från början vill jag med kraft understryka det som utrikesministern säger om att den princip som styr är folkens rätt till självbestämmande. Jag ställer mig till fullo bakom detta. Men jag tror ändå att man inledningsvis kan ställa frågan om varför vi bryr oss om Västsahara. Varför tar vi gång på gång upp denna fråga i Sveriges riksdag? Västsahara är ett land som är relativt okänt i Sverige. Till ytan är det något större än halva Sverige - Atlantkust och är huvudsakligen ett ökenland. Det var en spansk koloni fram till 1975 när det ockuperades av Marocko. Sedan dess har vi alla följt turerna med eld upphör, FN:s beslut om folkomröstning och om en fredsplan som gång på gång har blivit uppskjuten. De senaste rapporterna från FN:s generalsekreterare har varit mycket dystra. Det senaste budet är att folkomröstningen kan äga rum tidigast år 2002. Det finns ett nätverk i riksdagen där representanter från samtliga partier har deltagit och på olika sätt tagit upp den här frågan, senast i ett betänkande från utrikesutskottet som debatterades här i kammaren den 24 mars. Ett enigt utskott betonade betydelsen av att folkomröstningen äger rum efter den ursprungliga tidsplanen och inte så sent som år 2002. Som ett led i vårt arbete kring de här frågorna organiserade Forum Syd en resa förra veckan. Beklagligtvis kunde bara två av riksdagens ledamöter delta i den. Liselotte Wågö från Moderaterna och jag själv kunde medverka tillsammans med en person från Det var en väldigt intressant resa som gav väldigt mycket ytterligare information. Jag kan väl inte påstå att det gjorde att konflikten framstod som lättare och enklare att lösa - snarare tvärtom. Därför vill jag också till fullo instämma i att Sverige måste göra allt som är politiskt möjligt för att ställa sig bakom FN och Minursos insatser. Vi fick en oerhört god uppfattning om Minursos och FN:s arbete i området. Vi fylldes av en stor respekt för det arbete som sker under svåra omständigheter. Vi hade också glädjen att träffa svenska civilpoliser som också gör ett mycket bra arbete. Jag vill också bekräfta det som utrikesministern nu och vid andra tillfällen har gett uttryck för, nämligen en mer progressiv hållning från Marocko. Det är ju ett land som har lytt under diktatur med en feodal struktur och med ett starkt förtryck av mänskliga rättigheter. Jag tror inte att det har uppmärksammats tillräckligt av oss tidigare att man i Marocko i dag gör avsevärda ansträngningar på sin väg mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och för att befrämja kvinnans roll och rättigheter i samhället. Så långt är det väldigt väl. Men när det gäller uppfattningen och positionen om Västsahara mötte vi inte samma positiva attityd. Jag uppfattar den som oerhört låst. Därför har jag en fråga till utrikesministern. Hur ser utrikesministern på de kommande samtalen i James Baker? Vad tror utrikesministern om möjligheterna att komma fram på detta svåra område och nå en lösning som båda parter accepterar så att folkomröstningen äntligen kan äga rum?

Fru talman! Interpellanten tar upp sex angelägna och viktiga frågor om Västsaharas framtid, varav tre berör folkomröstningen. Det är en omröstning som under demokratiska former och med övervakare från de internationella samfunden kommer att visa vilka det västsahariska folket vill ska leda deras land. Det är en folkomröstning som FN initierade 1991 och som skulle ha genomförts januari 1992. Det är åtta långa år sedan - åtta år då situationen för de ca 300 000 västsaharerna har blivit allt svårare. Under denna tid har det ständigt kommit nya tidpunkter för när folkomröstningen ska genomföras. FN har påbörjat en identifieringsprocess av de röstberättigade. Det är en process som drar ut på tiden på grund av de komplikationer det innebär att Marocko har bedrivit en intensiv inflyttningspolitik och krävt att även dessa ska bli röstberättigade. För närvarande ligger det ca 79 000 överklaganden på FN:s bord, en arbetsuppgift som det kommer att ta lång tid att gå igenom och som ytterligare kommer att fördröja tidpunkten för när folkomröstningen kommer att ske. Enligt FN beräknar man nu att en folkomröstning kan komma att ske tidigast år 2002. Dock har FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, i februari uttalat att det är omöjligt att bestämma ett nytt datum för folkomröstningen om Västsaharas framtid. Vad kan då vi i Sverige göra för att denna pessimism inte blir verklighet? Vi i Sverige har ett internationellt gott rykte, inte minst i Afrika, och är kända när det gäller förberedelser av val. Jag undrar därför om utrikesministern kan tänka sig att Sverige skulle kunna skicka ett antal svenskar för att hjälpa till med att gå igenom dessa överklaganden för att på detta sätt kunna påskynda processen fram till att en folkomröstning kommer till stånd.